Herr talman! Fru Hörnlund sade i sitt anförande att också herr Oskarson i stort anslöt sig till dessa synpunkter. Jag vet egentligen inte riktigt vad fru Hörnlund menade, om hon menade att jag anslöt mig till någonting som inte framgår av min inställning till utskottsbetänkandet och de reservationer som jag där har skrivit under. Låt mig sedan, fru Hörnlund, säga att vad jag har tagit upp är framför allt Norrlandsproblemen. Jag hade för en tid sedan tillfälle att resa där uppe och fick då bl.a. en god orientering av landshövding Lassinantti, som ju inte är helt okänd. Om jag refererar till honom tror jag att jag skulle kunna få ett mycket gott stöd. Detta är helt naturligt, därför att han känner väl till förhållandena där uppe och vet vilka problemen är. Problemen är, som jag sade i mitt förra anförande, bl.a. den åderlåtning på ungdomar som jämt och ständigt pågår på grund av att de inom sitt område inte kan få den utbildning de vill ha och inte heller sysselsättning. Vad som är särskilt allvarligt i det sammanhanget är att det är lätt att bli av med ungdom men — som jag också sade i anförandet — även om man i framtiden kan skapa gynnsammare villkor än nu är det inte lika lätt att få ungdomen tillbaka. Detta gör att många av dessa orter och regioner brottas med ett stort framtida problem genom att de dag ut och dag in förlorar just sina framtida innevånare. Vidare uppehöll jag mig vid de regionala utvecklingscentra och serviceorterna. Beträffande dem skulle jag gärna vilja rekommendera fru Hörnlund att ta del av Länsprogram 1970 för Nottbotten, som är inne på exakt samma tankegångar som jag — detta är alltså inte någonting som bottnar i någon vildmarksromantik från min sida, utan det är grundat på faktiska förhållanden. Jag berörde också i det sammanhanget de försvarspolitiska intressena. Detta kanske är rätt naturligt — det är nämligen angeläget för en försvarsmakt att ha stödjepunkter när det gäller att operera inom ett visst område, så att den inte tvingas göra detta i ett folktomt rum. Detta är som jag framhöll tidigare inte bara ett norrländskt intresse utan ett riksintresse av högsta rang.
Herr talman! Jag hade inte tillfälle att höra hela fru Hörnlunds anförande, men ryktet har förmält att det skulle finnas åtskilligt att tillrättalägga. Tyvärr kan jag inte gå in på mera än vad jag har åhört, nämligen den rätt grova penselföringen i hennes beskrivning av motionen 1122 — en motion som ju inte är tillstyrkt av någon. Denna motion tar alltså fru Hörnlund till intäkt för en beskrivning av saker och förhållanden som beskrives i det särskilda yttrande som fogas till utlåtandet, där vi säger: ”Sjukvårdens planering, lokalisering och utformning i övrigt ligger emellertid helt hos landstingen och några större städer. Vi förutsätter att sjukvårdshuvudmännen kommer att beakta de i motionen framförda synpunkterna så att sjukvårdens medicinska, sociala och miljömässiga krav tillgodoses.” Detta är alltså realiteter. Centerns regionalpolitik tar hänsyn till de realiteter som finns ute i landet, de realiteter som kommunalmän, landstingsmän, landshövdingar — t.ex. förste vice ordföranden i LO — har tecknat och som jag tror vi får ännu mera stöd för framdeles.
Herr talman! Fru Hörnlund är tydligen offer för precis samma illusioner som många av de borgerliga företrädarna när det gäller uppläggningen av Länsprogram 1970, som hon fäster så stort avseende vid. Jag vill upprepa att Länsprogram 1970 helt och hållet är baserat på den allmänna utvecklingsbedömning som gjordes i samband med upprättandet av Länsplanering 1967 och alltså inte har någon annan målsättning än att ange de ungefärliga utvecklingstendenser i fråga om avfolkning och koncentration som nu präglar den svenska ekonomin och som regionalt sett också skall fortsätta.

Vad beträffar de utredningar som pågår vill jag säga att det finns många utredningar som inte har nämnts här i dag. Man har inte nämnt utredningen om skogsindustrin i södra Sverige, som syftar till att dra accenten i skogsoch massaindustrin bort från norra Sverige till södra Sverige. Inte heller hamnutredningen har nämnts, som är upplagd efter ett mycket strängt koncentrationsbetonat program och ivrigt förespråkar en koncentration av hamninvesteringarna, och inte heller Vägplan 1970, som utgör ungefär motsvarande för väginvesteringarnas del. Jag tycker att hela den statliga utredningsverksamheten är upplagd på ett sätt som uppenbarligen understöder den monopolkapitalistiska koncentrationen.
Herr talman! Jag sade att herr Oskarson anslöt sig till uppfattningen att vi bör satsa på större regioncentra. Jag har inte på något sätt försökt göra gällande annat än att Norrland har problem. Därför var det onödigt att herr Oskarson gick in på den delen av debatten. Herr Nilsson i Tvärålund hade velat göra en del tillrättalägganden. Men uppriktigt sagt tror jag ändå inte att herr Nilsson och jag kommer till samma uppfattning i någon av dessa frågor. Det var rätt intressant att konstatera att herr Nilsson i Tvärålund faktiskt frångår fru Jonängs motion och förnekar att det är denna man följt i det särskilda yttrandet. Till herr Svensson i Malmö vill jag säga att vi kommer att få en proposition, där konkreta regionala handlingsprogram för hela landet kommer att tas upp. Underlaget till denna har arbetats fram i demokratisk anda med länsstyrelser, kommunalmän och flera andra berörda. Sedan är det ganska underligt att herr Svensson gång på gång står upp i denna församling och försöker misstänkliggöra det arbete han själv sysslar med på det lokala planet.
Herr talman! Jag försöker inte att misstänkliggöra något arbete. Jag försöker bara tala om för fru Hörnlund vad detta arbete egentligen går ut på eftersom hon inte tycks ha fattat det. Hon tror att detta skall bli den stora framtiden för Norrland, det som skall ge ett väldigt utvecklingsprogram och som skall vända den nuvarande utvecklingen. Jag kan tala om för fru Hörnlund att målsättningen för det programmet redan är klar. Det är precis motsatsen det gäller. Jag anklagar fru Hörnlund för att sprida illusioner om vad detta kommer att gå ut på.
Herr talman! Både herr Svensson i Malmö och jag får vid det tillfälle då vi kommer att behandla frågan i den här församlingen möjligheter att anföra de synpunkter vi kan ha på de regionala handlingsprogrammen, och då kan vi försöka få de ändringar till stånd som vi anser vara befogade.

Herr talman! Tillsammans med elva andra socialdemokrater har jag väckt motionen 520. Den gäller marknadsföringen, som vi ansett vara högst aktuell framför allt för stödområdet i Norrland.

Vi vet att marknadsföring är en viktig fråga för företagen, och motionens syfte är att underlätta försäljning av varor för företag, som med lokaliseringsstöd etablerat sig i stödområdet. Vi vet av erfarenhet att många inte själva kan tillräckligt för att klara marknadsföringen, och det är många som inte har de erforderliga kontakter som är nödvändiga. En väl uppbyggd marknadsföring kostar naturligtvis mycket pengar, och utan marknadsföring kan inte ett företag drivas ekonomiskt. Detta är vi väl alla medvetna om. Bara för att få en motivering ber jag att få läsa in vad vi säger i motionen: ”Den regionalpolitiska verksamheten har hittills i första hand inriktats på att lokalisera företag till sysselsättningssvaga regioner, samt att stödja redan befintlig industriell verksamhet. I den hårdnade konkurrensen spelar i dag marknadsföringen av producerade produkter en många gånger avgörande roll. Detta är ett väsentligt problem framför allt för mindre företagsamhet och hantverksmässig verksamhet. Inom stödområdet finns ett stort antal mindre företag med produkter, som om de nådde ett bredare konsumentunderlag sannolikt skulle finna ökad avsättning och genom ökad produktion skapa fler sysselsättningstillfällen inom stödområdet. Marknadsföring är en servicenäring, som är av den karaktären att företagen köper dess tjänster. Branschen har en påtaglig koncentration till storstadsregionerna. Kontakten med branschen i stödområdet kan därför förutsättas vara mindre etablerad än inom storstadsregionerna. Många mindre företagare har kanske även ryggat för de initialkostnader en professionell marknadsföring kan medföra.” Utskottet har behandlat den här motionen, och jag kan säga att man har uttalat sig ganska positivt. Jag vill även här begagna tillfället att få läsa in till protokollet vad utskottet har sagt, därför att det kan komma många påståenden som motsäger vad som står i motionen och utskottsbetänkandet. Utskottet säger att en effektiv marknadsföring är av avgörande betydelse för företagens utveckling och fortsätter: ”Det är naturligt att det allmänna som ett led i stödet till industriföretag även intresserar sig för marknadsföringsfunktionerna. Genom Norrlandsfonden stöds på olika sätt marknadsföring för Norrlandsföretag. De insatser som f.n. görs från det allmännas sida på det aktuella området är emellertid splittrade.” Det kan jag understryka, och det är också det vi tänkte oss då vi skrev den här motionen. I utskottsbetänkandet fortsätter man att tala om att en ”arbetsgrupp i vilken representanter för industridepartementet ingår har tillsatts för att skyndsamt utreda frågan om en övergripande organisatorisk lösning som skulle beröra bl.a. Norrlands Center i Stockholm, — — —”. Således framgår det av utskottsbetänkandet att man har tillsatt en arbetsgrupp som skall ta sig an denna uppgift. En planerad, av Norrlandsfonden delvis finansierad exportkonsulttjänst berörs också av utredningsarbetet. Det talas i betänkandet också om att ett visst stöd till marknadsföring även ges via företagareföreningarnas verksamhet. Delegationen för de mindre och medelstora företagen torde komma att ta upp frågan om en utökning av företagareföreningarnas insatser när det gäller marknadsföring. Det utredningsarbete som sålunda pågår beträffande effektivare stöd till marknadsföring ligger, enligt utskottet, i linje med motionärernas syfte. Jag vill särskilt understryka att utskottet säger i sin skrivning att utskottsbetänkandet ligger i linje med motionärernas syfte. Utskottet anser för sin del att resultatet av dessa överväganden bör avvaktas innan man prövar andra vägar att med lokaliseringspolitiska medel stödja marknadsföring. För min del anser jag att det är en bra skrivning ur motionärernas synpunkt i utskottsbetänkandet. Om resultatet blir det som vi har påtalat i motionen måste man vara ganska nöjd. Jag får hoppas att det blir så, men det är ju långt från att hoppas på en sak till att det blir verklighet av den. Herr talman! Innan jag tar definitiv ställning i den här som jag anser mycket viktiga frågan vill jag åtminstone efterlysa och få ett svar från utskottets talesman om hur snart detta organisatoriska övergripande kommer att ske då det gäller Norrlands Center. Det står ju i betänkandet att det skall ske skyndsamt, men det står inte om skyndsamt är ett år eller två år eller mera. Kanske jag kan få ett svar på det. Vi vet att företagareföreningarnas stöd till marknadsföringen har varit mycket blygsam på grund av att de har saknat resurser. Men även enligt utskottets förslag säger man att det kommer att ske en utökning av företagareföreningarnas insatser. Det är klart att det är glädjande för en motionär att man verkligen kommer att ta upp även denna fråga. Jag skall inte ställa något yrkande. Jag ville kanske ha det svaret från utskottets talesman, och sedan får vi väl se vad som händer.
Herr talman! Så här kan det alltså låta när en motionär kan hoppa av en motion; herr Wikner har visserligen inte gjort det ännu. När herr Wikner informerades om den föreliggande frågan under den allmänna motionstiden pågick den nu ifrågasatta utredningen. Den är nu klar. Landstingen i de fyra nordligaste länen har väl också vid det här laget beslutat om den åtgärd som skall vidtas, en åtgärd som herr Wikner och jag är mycket väl informerade om. Det innebär att Norrlands Center skall övergå till landstingen i de fyra nordligaste länen och ägas och drivas av dem.

Herr talman! Jag har inte hoppat av än men jag har suttit tillräckligt länge i utskottsarbetet och även hört ifrån centerpartister att får de en bra skrivning så kan de också hoppa av från sina egna motioner. Detta händer allt som oftast i utskotten för att man skall nå samförstånd. Varför skulle det vara så märkvärdigt att jag i min ringhet, då jag får en bra skrivning som jag litar på, skulle ta den ställningen och tolka detta som ett bra resultat av min motion? Vidare har det faktiskt skett något mera sedan vi skrev denna motion, och det är framför allt att de ifrågavarande landstingen i Norrland har haft samråd och framlagt förslag om att Norrlandslänen gemensamt eventuellt skulle köpa Norrlands Center i Stockholm och driva detta som marknadsföringsoch marknadsbedömningsorgan. Sedan skulle det bildas en självständig juridisk person, benämnd Nordmark, där landstingen ansvarar för ekonomi och driftunderskott som täcks genom årliga anslag. Detta nya Nordmark är tänkt kunna erbjuda kvalificerade resurser för marknadsanalys, marknadsbearbetning och försäljningsuppläggning samt svara för viss expooch kontaktverksamhet. Det är således en hel del på gång i detta avseende. Jag vet inte vad som är riktigt. Om man till detta skall lägga ytterligare en utredning, kanske det blir mera komplicerat. Det är måhända lika bra att man får arbeta med den utredningsgrupp som tillsatts, och det gäller även landstingen som tagit sig an dessa uppgifter. Men man har från visst landstings sida uttalat betänkligheter framför allt då det gäller den ekonomiska sidan. Om man kommer så långt kanske även här statsmakterna kan lämna sitt stöd i denna, som jag anser, mycket viktiga fråga.
Herr talman! Efter vad jag förstår har ingenting hänt efter motionstidens utgång. Den utredning herr Wikner talar om är slutförd, och vad som nu är på gång ger inga nya resurser. Herr Wikner har fått sin motion väl behandlad så till vida att den biträdes helt av tre av riksdagspartierna. Vore jag i herr Wikners ställe skulle jag stå kvar vid motionen.

Herr talman! Åtminstone för mig är det nytt vad som sagts om de här landstingen och deras engagemang. Om herr Nilsson i Tvärålund har bättre kontakter på den kanten må det vara hans ensak, men för mig är detta faktiskt nytt.

Herr talman! Fru Hörnlund tog upp min motion om sjukhuslokalisering och förvanskade den så att jag nästan inte kunde känna igen motionen. Jag vill säga att detta först och främst är en fråga på sikt. Vad som begärs i motionen är ju en utredning. Och fru Hörnlund som representerar ett parti med visioner borde ha förståelse för att man tar upp frågor som är långsiktiga. Fru Hörnlund undervisade mig också om att det är landstingen som har hand om sjukhusvården, och det kände jag väl till innan hon talade om det. Men det hindrar ju inte att vi i riksdagen kan diskutera sjukvårdsfrågor över huvud taget. Vi har ju den kutymen att vi kan diskutera också de frågor som ligger på kommuner och landsting. Vidare skulle jag vilja tala om för fru Hörnlund, även om hon nu inte är här, vad min motion och frågan om sjukhuslokaliseringen egentligen gäller, nämligen först och främst att ge vårdresurser, som inte finns i dag. Det har också sagts i motionen att en extern lokalisering av sjukvård inte kan genomföras förrän en rad samhälleliga ändringar inträffar. Men det kan ske sådana förändringar som gör en dylik utveckling tänkbar i framtiden. Kommunikationsmöjligheterna förbättras genom flygnätets utbredning, utvecklingen av datateknik och i ett framtidsperspektiv användning av bildtelefon, och dessa utvecklingsdrag ökar väsentligt möjligheterna att bedriva sjukvård för storstadsregionernas befolkning även på ett relativt stort avstånd från hemorten. Det har också i motionen framhållits att möjligheterna till extern sjukhuslokalisering måste med hänsyn till medicinska, sociala och också ekonomiska aspekter begränsas för vissa grenar av sjukvården. Det gäller främst epidemisk vård och specialistvård. Vårdgrenar som är särskilt lämpliga i detta sammanhang är eftervård, stora delar av långtidsvården och rehabiliteringsverksamheten, eftersom de här patientgrupperna kan flyttas utan större svårigheter och vanligen kan resa på egen hand. Jag kan också nämna att motionen har väckt ett visst intresse på sina håll bl.a. inom AMS och att det finns landsting som har tagit upp denna fråga till behandling och diskussion. Jag menar också att det resonemang som vi har fört i den här motionen, där vi sett sjukvården dels ur patienternas och de anhörigas synpunkt, dels ur lokaliseringssynpunkt, representerar en helhetssyn som är utmärkande för centerpartiet. Det kanske också vore av intresse att nämna för fru Hörnlund att det för centerpartiet aldrig är fråga om ett antingen—eller inom t.ex. lokaliseringspolitiken utan att det gäller ett både—och. Vi talar inte om storstad kontra glesbygd. Vi vill inte markera skiljelinjerna däremellan hårdare, utan vi vill utgå ifrån vad som är det bästa möjliga både för storstadskoncentrationen och för landsbygden eller glesbygden. Vi går ut i bygderna i vårt land och talar om vår lokaliseringspolitik, men vi talar också om den i storstadskoncentrationerna. Jag vill här bara anföra att centerpartiet i Stockholm har reserverat sig mot Stockholms regionplan. Vi för alltså inte här ett tvetungat tal utan vi försöker att representera en helhetssyn. Jag roade mig med att i går läsa det inlägg som jag gjorde i den regionalpolitiska debatten för två år sedan, och jag fann till min förvåning och också ledsnad att jag egentligen i stort sett skulle ha kunnat upprepa samma saker i år. Det är litet skrämmande för det säger att utvecklingen att skapa en regionalpolitiskt bättre balans går alltför långsamt. Man känner givetvis tillfredställelse över de åtgärder som vidtagits — samrådsförfarande vid lokalisering till storstäderna, utflyttning av statliga företag — men man upplever samtidigt att det som sker är för litet och att det sker för långsamt. Jag tycker att hela resonemanget om den regionala balansen har kommit snett och att vi utgår från felaktiga förutsättningar, när vi försöker komma på rätt köl. För det första förefaller det som om vi sitter fast i ett deterministiskt synsätt när det gäller storstädernas tillväxt: att denna tillväxt är en utveckling som vi inte kan komma ifrån, möjligen kan vi dämpa den. För det andra har vi en övertro på experters och teknikers kunnande utan att inse att vi hamnar inom snäva gränsdragningar och förlorar oss i detaljer. För det tredje har vi en tro på stordriftens, centraliseringens och koncentrationens fördelar och räknar välståndsökningen efter den stigande bruttonationalprodukten utan att på utgiftssidan räkna med människors fysiska och psykiska förslitning. För det fjärde — och det tycker jag är viktigt — utgår styrimpulserna från alldeles fel håll. De utgår inte som de borde från människorna i vårt samhälle, från de enskilda människorna och deras önskemål. Vi har ett alltför dåligt fungerande kommunikationssystem mellan politiker och medborgare. Vi styrs av prognoser som vi tror innehåller objektiva fakta men som i själva verket inte är värdeneutrala. För det femte skulle jag vilja ställa frågan om vi verkligen någon gång besinnar att det vi planerar och bygger i vårt samhälle inte bara är till för oss själva utan också för framtidens människor. Vår förre statsminister Tage Erlander har uttalat det på ett mycket fint sätt, när han säger så här: Vi vet föga om framtidens människor, om deras behov, förhoppningar och drömmar, men vi vet att vi till väsentlig del formar deras vardag genom de beslut vi fattar. Det gör samhällsplaneringen till en svår men samtidigt fascinerande uppgift. Jag tror att vi verkligen måste slänga över bord alla förutfattade meningar som tynger vår uppfattning och vårt handlande och att vi måste börja om från början, skaffa oss kunskaper om vad människor verkligen vill, var de vill bo och var de vill arbeta. Vi måste få en bättre kommunikation mellan medborgare och politiker och därmed bättre kunskaper om människors önskemål och låta människorna själva ge styrimpulserna. Man har t.ex. i Norge gjort intervjuundersökningar om var och hur människor helst vill bo, och det är också en väg att gå. Sedan bör till grund för hela samhällsplaneringen ligga en regionalpolitisk målsättning — det har vi talat om tidigare här och fört fram från centern — som också innehåller en befolkningspolitisk målsättning. I detta sammanhang kan man väl inte undgå att titta litet på Stockholmsregionens regionplan, som innebär att 1985 skulle närmare 90 procent av befolkningsökningen i landet hamna i Stockholmsregionen. Befolkningsökningen här har ju de senaste åren varit 20 000 per år, nu redovisar man en ökning i regionplanen med drygt 30 000 per år. Förslaget innebär alltså en befolkningsökning som är 50 procent högre än den faktiska ökningen under senare år. Detta är också som jag ser det ett exempel på den bristande helhetssyn som man har och som jag nämnde något om tidigare. Målsättningen kan inte vare sig för Stockholmsregionen eller landsbygden ses isolerad för sig utan måste planeras in i ett rikspolitiskt sammanhang. Vi måste ha en helhetssyn för att inte dra upp ännu starkare skiljelinjer mellan oss, och vi måste på bästa sätt fördela våra gemensamma resurser. På nationalekonomiska institutionen i Göteborg har ett forskarlag under ledning av professor Åke Andersson och fil. lic. Rune Jungen gjort en undersökning som bl.a. visar att koncentration av näringslivet inte alltid är ens någon ekonomisk samhällsfördel. Den inflyttade arbetskraften sugs upp av bostadsbyggande och kommunal serviceverksamhet, och industrin får ingen ökning av arbetskraften. Man har genom sina undersökningar kommit fram till att storstädernas tillväxt kan bli ett hot mot välfärden, att deras expansion är en ganska primitiv välfärdspolitik genom att expansionen drar med sig välfärdsoffer som får betala för stordriftens nackdelar. Fru talman! Mina medmotionärer och jag har i motionen 1121 föreslagit stimulansåtgärder för att underlätta för enskilda företag att flytta från storstäderna till andra regioner i landet. Här kan nämnas exempel på hur man både i England och Frankrike dels satsat positivt på en lokaliseringspolitik, dels använt restriktiva åtgärder för att dämpa expansionen av näringsliv och förvaltning i storstäderna och därmed dämpa befolkningsinflyttningen. För Parisområdet har t.ex. införts etableringskontroll för industrioch kontorsbyggnader, och man har en speciell byggnadslagstiftning, man har infört skatter för inflyttande och premier för utflyttande. Man för en effektiv decentraliseringspolitik vilken haft positiva verkningar. Jag tror att en flyttningsstimulans av det slag som vi skisserat i motionen bör komma till stånd inom en snar framtid. Fru talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till de reservationer som centerpartiets representanter antecknat sig för i inrikesutskottets betänkande.

Fru talman! Jag ämnar inte göra några allmänna deklarationer kring regionalpolitiken utan koncentrera mig till att framföra argument i syfte att åstadkomma sådan bevisföring att motionen 1124 som jag står som första man på kan vinna förståelse från kammarens ledamöter och därmed bifallas. I motionen begär vi att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om en sådan ändring av den inre stödområdesgränsen att även Malungs kommun i Mora planeringsregion hänförs till det inre stödområdet. Utskottet har avstyrkt motionen utan att man har tagit ställning till något av de olika skäl som vi motionärer anfört för en ändring av det inre stödområdets gräns, vilket förefaller mig vara något betänkligt — man skulle rent av kunna använda ordet anmärkningsvärt. I utskottets utlåtande över motionen sägs således att motionärerna som skäl för sin begäran åberopar att den nuvarande gränsen går rakt igenom Mora planeringsregion, som Malung tillhör, och att det är olämpligt med en sådan uppdelning av regionen. Detta argument tillmäter utskottet helt riktigt inte någon större vikt. Detta kan i och för sig vara en angelägen fråga men har av oss motionärer bara helt flyktigt nämnts i motionen på så sätt att vi nämner den olyckliga delning av Mora planeringsregion som skett genom att Malung ligger utanför den inre stödområdesgränsen. De starkaste argument som vi motionärer anfört har utskottet emellertid dess värre inte omnämnt eller tagit ställning till i sitt betänkande. Det finns mot den här bakgrunden anledning att upprepa de skäl som talar för att Malungs kommun bör föras till det inre stödområdet. Vi motionärer pekar exempelvis på att Malung jämte Mora utgör den enda orten i planeringsregionen med någon mer omfattande industriell utbyggnad och tradition. Då Mora kommun fördes till det inre stödområdet torde ett avgörande skäl ha varit att en betydande del av regionens industri återfinns i denna del av regionen. Samma skäl talar emellertid för att Malung förs till det inre stödområdet. Jämför man nämligen respektive centralorters andel av regionens industrianställda skall man finna att Malung och Mora har lika stora andelar, eller 27—28 procent, av dessa anställda. Liksom Mora tätort har även Malung visat växtkraft i ett område som för övrigt under 1960-talet drabbats av tillbakagång eller stagnation. Medan centralorten Malung har ökat sin folkmängd med drygt 4 procent under denna period har således folkmängden i kommunen i övrigt minskat med ca 18 procent. Malungs jämförelsevis isolerade läge är av stor betydelse i det sammanhang som det är fråga om här. Genom att centralorten är belägen på relativt stort avstånd från andra mer betydande tätorter skulle — som jag ser det — en utvidgning av det inre stödområdet så att detta kom att omfatta Malungs kommun inte på något sätt ge upphov till några svåra avvägningsproblem gentemot angränsande kommuner. Det inte obetydliga avståndet till regioncentrum Mora är för övrigt, som också framhålles i motionen, ett av skälen till att Malungs kommun i likhet med övriga kommuner i länsdelen bör föras till det inre stödområdet. Mot bakgrund av vad som sagts här kan de skäl för avslag på motionen som utskottet anfört inte accepteras av mig. Enligt utskottet måste det inre stödområdet begränsas ”till de glesbygdsområden där de verkligt stora avfolkningsoch sysselsättningsproblemen föreligger”. Gränsen för det inre stödområdet bör vidare enligt utskottet ”inte sättas alltför långt söderut för att tröskelproblemen i förhållande till områden utanför de båda stödområdena inte skall bli alltför stora”. Vad sistnämnda synpunkt beträffar har den redan bemötts här i detta inlägg liksom i motionen. Avfolkningsoch sysselsättningsproblemen i Malungs kommun är av samma omfattning som i regionens övriga delar. Medan folkmängden under 1960-talet minskade med 5,9 procent i Mora—Orsa minskade den med 6,6 procent i Malungs kommun. Antalet arbetslösa per invånare i åldern 15—64 år är å ena sidan visserligen något större i de förstnämnda kommunerna men å andra sidan har antalet industrisysselsatta sjunkit med 17 procent under perioden 1962—1968 i Malungs kommun medan industrisysselsättningen ökat i regionen för övrigt. Avslutningsvis bör framhållas att Malung är att betrakta som serviceort för ett betydande område, präglat av glesbygd och avfolkning. De rådande avståndsoch kommunikationsförhållandena gör att Malung till viss del måste fylla de regioncentrumfunktioner som normalt bort tillfalla Mora. Med hänsyn därtill framstår en förstärkning av Malung genom ökat statligt stöd som mycket angelägen. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till motionen 1124.

Fru talman! Den hittillsvarande debatten har i hög grad dominerats av Norrlandsfrågorna och en rad av talare har framhållit de många och svåra problem, som stora delar av Norrland brottas med. För min del har jag haft förmånen att som riksdagsman företa flera resor i våra norrländska län, och jag har den största förståelse för den oro, som man där på många håll känner inför de senaste decenniernas utveckling. När jag nu tar kammarens tid i anspråk så är det emellertid för att fästa uppmärksamheten på att även delar av sydöstra Sverige har problem liknande dem i Norrland. Jag avser närmast öarna Gotland och Öland. Den allvarliga befolkningsminskningen på dessa öar föranledde år 1954 tillsättandet av den s.k. ö-utredningen. Utredningens år 1956 till chefen för socialdepartementet överlämnade betänkande innehöll utöver en beskrivning av rådande förhållanden allmänna synpunkter och förslag i fråga om möjligheterna att hejda befolkningsminskningen genom att bygga ut öarnas näringsliv. Särskilt underströks den besvärande säsongarbetslösheten, som berodde på att sysselsättningen inom jordbruket på grund av mekaniseringen minskat högst avsevärt. Utredningen förutsatte att arbetsmarknadsstyrelsen med stor uppmärksamhet skulle följa utvecklingen. Femton år har förflutit sedan ö-utredningen avgav sitt betänkande, och vi kan i dag konstatera att den gångna perioden inneburit en fortsatt befolkningsminskning på de båda öarna. På båda kämpar man med ett svagt skatteunderlag och höga kommunala skatter. Under en lång följd av år har vi i riksdagen från olika håll, inte minst från moderata samlingspartiet, framhållit att Gotlands perifera läge i Östersjön inte får medföra att ön behandlas med mindre intresse och omsorg än övriga delar av Sverige. I dag kan vi med stor tillfredsställelse konstatera, att ett enigt inrikesutskott föreslår att Gotlands län skall inordnas i det allmänna stödområdet. Därmed är ett gammalt önskemål tillgodosett, och sent omsider får Gotland nu en rättvis behandling. Det vore dock felaktigt att tro att alla problem på Gotland är lösta i och med dagens beslut. Å andra sidan måste beslutet emellertid innebära, att Gotlands problem nu kommer att ägnas en skärpt uppmärksamhet och att möjligheterna att hjälpa gotlänningarna, som torde ha landets I fortsättningen ber jag att få begränsa mig till Öland och dess problem. I stora stycken är de desamma som Gotlands. Jag vill då särskilt erinra om det allvarliga faktum att Ölands befolkningsminskning — som uppgår till 20 procent sedan 1950 — främst gäller de produktiva åldrarna, medan antalet åldringar stiger. Skattekraften är mycket låg. Kostnaderna för samhällets primära service, socialvård, åldringsvård, undervisning m.m., får bäras av allt färre och det blir därför allt svårare att uppehålla denna service. I sammanhanget bör också framhållas att Öland enligt 1965 års folkräkning har landets lägsta bostadsstandard. Just i dessa dagar har oron för Ölands framtid fått ökad näring i och med att Ytongbolagen varslat om nedläggning av sin fabrik i Grönhögen på södra Öland. Fabriken är ett av de få industriföretag som finns på ön och sysselsätter 113 man, varav 99 kollektivanställda. I skrivelse till inrikesministern framhåller Mörbylånga kommunstyrelse, att den aviserade industrinedläggelsen skulle drabba kommunen med förödande kraft, icke minst med tanke på att näringslivet inom kommunen sviktar även på andra väsentliga områden, inte minst jordbruket, som genom en kraftig rationalisering erbjuder allt färre arbetstillfällen. Vid en manstark uppvaktning från länet med landshövding Westerlind i spetsen underströks för statsrådet Holmqvist den verkligt prekära situation i vilken Mörbylånga kommun och de vid Ytongföretaget anställda råkat. Av dessa anställda har få möjlighet att få något nytt arbete inom kommunen, vilket är extra bekymmersamt med hänsyn till att cirka 70 procent av dem där har egna fastigheter. Givetvis måste allt göras för att Öland skall få behålla sin Ytongfabrik eller, om så ej kan ske, få någon ersättningsindustri förlagd till södra Öland. För en näring har Öland alldeles speciella förutsättningar — turistnäringen. Genom sitt milda och soliga klimat — ön är statistiskt vårt lands regnfattigaste landskap — sin säregna och vackra natur, sina utmärkta badmöjligheter och sina många historiska minnen är Öland, som tidigare har framhållits här i riksdagen, ett av vårt lands populäraste turistmål. Turistströmmen har ständigt ökat och väntas få en mycket stark uppgång i och med Ölandsbrons färdigställande hösten 1972. Enligt en företagen utredning skulle antalet bilturister komma att mer än fördubblas efter brons tillkomst. Naturligtvis erfordras en ordentlig utbyggnad av turistanläggningarna på Öland för att ta emot denna turistström. Enbart erforderliga övernattningsanläggningar med tilhörande serveringar beräknades för Ölands del till en kostnad av 50 miljoner. Härtill kommer investeringar i anläggningar för service och aktiviteter av olika slag. Sysselsättningen inom turistsektorn beräknades öka med cirka 700 årsarbetare, vilket givetvis skulle vara av den största betydelse för ölänningarna. För utbyggnaden av turistanläggningarna erfordras emellertid ekonomiskt stöd utifrån. I Länsprogram 1970 för Kalmar län görs uttalandet att lokaliseringsstöd bör utgå till turistnäringen på Öland och att turistnäringen kan få en dominerande ställning sysselsättningsmässigt på ön om tillräckliga samhälleliga resurser sätts in. Man konstaterar att de öländska kommunerna är ekonomiskt svaga och att endast en mycket liten del av det totala investeringsbehovet på turismens område synes kunna täckas av dem. Landstinget har beslutat lämna stöd i form av lån för byggande av större turistanläggningar intill ett sammanlagt belopp av 5 miljoner. Detta är emellertid otillräckligt. Det fordras också statligt stöd. I motion 1141 har herr Krönmark och jag därför yrkat att riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte hemställa att turistnäringen på Öland erhåller stöd efter samma grunder som tillämpas inom allmänna stödområdet. Tyvärr avstyrker inrikesutskottet denna motion under hänvisning till en pågående utredning, avseende den allmänna frågan om lämpligheten att utge lokaliseringsstöd till turistanläggningar i områden utanför det allmänna stödområdet. Enligt min uppfattning är situationen på Öland så allvarlig, att man utan avvaktan på den här utredningen redan nu borde ge Öland det föreslagna stödet. Om man ej gör så, återstår inte något annat än att återkomma med en motion med förslag att landskapet Öland inordnas i det allmänna stödområdet. Frågan om utlokalisering av centrala verk skall vi diskutera här i riksdagen först om några veckor. Redan i dag bör emellertid klart sägas ifrån att Kalmar län måste tilldelas en större del av de tillgängliga statliga resurserna och att Kalmar-Nybro-Emmabodaregionen vid utlokaliseringen bör betraktas som ett storstadsalternativ. Fru talman! För dagen inskränker jag mig till att yrka bifall till motion nr 1141.

Fru talman! I motionen 1109, som behandlats av inrikesutskottet, har vi tagit upp frågan om statligt stöd för byggande av s.k. industricentra som en lämplig komplettering till de lokaliseringspolitiska ansträngningar som nu görs på skilda håll. Förslaget om industricentra har redan framförts av 1968 års lokaliseringsutredning, som har förordat försöksverksamhet på området. I motionen 1109 har vi ställt ett yrkande om sådan försöksverksamhet i Ljusdalsregionen för att så snabbt som möjligt få erfarenheter för vidare utbyggande av verksamheten. Vi tror att industricentra har många fördelar både ekonomiskt och administrativt och icke minst såsom ett lokaliseringsalternativ. Man får rationella lokaler för flera företag till lägre kostnader än om företagen skall bygga vart för sig. Det blir lägre kostnader för vägar, vatten, avlopp, elkraft etc. Vissa lokaler kan användas gemensamt, och ett byggande av industrilokaler i denna form innebär en sanering av äldre och otidsenliga byggnader. Det kan också innebära en sund lösning av företagens finansiella problem. Så gott som alla remissinstanser ansåg att förslaget om industricentra var värt att prövas som ett medel i regionalpolitiken. Som lämplig försöksort har vi framfört Ljusdal, som ju är en betydelsefull centralort inom ett ganska stort inlandsområde, vilket även sträcker sig över hela Härjedalen och mot Jämtlandsgränsen. Ljusdalsregionen tillhör dessutom det inre stödområdet, som vid upprepade tillfällen fått regeringens löfte Vi motionärer menar att det här med industricentra är ett uppslag värt att snarast möjligt prövas. Och på den punkten vill jag också erinra om att vi har fått fullt stöd för vårt förslag av länsstyrelsen i Gävleborgs län, som är av samma mening som vi motionärer. Utskottet har visserligen avstyrkt motionen med hänvisning till pågående utredning och påpekat att utredningen skall bedriva sitt arbete med största skyndsamhet. Utredningen skall också lägga fram förslag om lämpliga orter för placering av industricentra. Mot bakgrund av det uttalandet, fru talman, hoppas jag att både utredningen och sedermera inrikesministern skall ge Ljusdalsregionen och statsmakterna stöd för ett sådant industricentrum.

Fru talman! Diskussionen om regionalpolitiken har ju pågått i snart sex timmar, och det finns kanske inte så mycket mer att säga. Låt mig först konstatera att när vi började dagens debatt blev det något annorlunda än vanligt på grund av att inte mindre än sex talare — därav två från vartdera av mittenpartierna — yrkade bifall till de olika reservationerna. Därför drog den delen av debatten ut något på tiden. Inom utskottsmajoriteten måste vi väl, om det här skall bli kutym, ta upp ett resonemang om hur vi skall kunna komma in mitt i diskussionen. Det är ju riktigt som herr Nilsson i Östersund sade, att det är nästan omöjligt att under sådana här förhållanden kommentera allt. Jag tycker själv att de talare från socialdemokratiskt håll som deltagit i diskussionen — herr Nilsson i Östersund, fru Ludvigsson och fru Hörnlund — har klarat av det mesta, men det har ju kommit upp vissa saker nu senast. Herr Wikner läste nästan ordagrant in i protokollet vad utskottet har skrivit på s. 29 i betänkandet, så jag behöver inte gå närmare in på det avsnittet. Det är klart att det i fråga om stödet till marknadsföring nu sker en tids försöksverksamhet genom det stöd som utgår till TEKO industrin och den manuellt arbetande glasindustrin. Men vad det kommer att ge för resultat vet man inte. Jag tror också det är ganska svårt att börja stödja vissa regioner på det sättet; det får väl i stället bli så att vissa företag slås ihop. I utskottets betänkande talas det i sammanhanget om den utredning som pågår rörande bl.a. Norrlands Center i Stockholm och Expolaris i Skellefteå. Vad gäller frågan hur snabbt man kan nå resultat i den utredningen vill jag bara säga att den utredningen väl under alla förhållanden kan presentera sina förslag lika fort som om man tillsätter en ny utredning. Sedan yrkade herr Karlsson i Malung bifall till sin motion 1124, i vilken han har hemställt att Malung skall inräknas i det inre stödområdet. Men då är det viktigt att komma ihåg vad det var som gjorde att man företog vissa speciella stödåtgärder i en zon som kallades för inre stödområdet. Så fort man fastställer ett sådant område uppstår det naturligtvis vissa gränsproblem. Och om Malung hänförs till det intre stödområdet är det ganska klart att de delar av Värmland som tillhör det så att säga vanliga stödområdet, där de flesta problemen finns — och det råder inget tvivel om att det är i orter norr om Torsby — hamnar i ett omöjligt gränsförhållande. Man kan därför utan vidare säga att gränserna inte får förläggas så långt söderut att man hamnar i en ohållbar situation. Jag yrkar därför bifall till vad utskottet hemställt beträffande motionen 1124. Vad sedan gäller herr Schötts motion om turistnäringen på Öland och Gotland ställde herr Schött själv inte något yrkande med anledning av vad utskottet skrivit om den utredning som för närvarande pågår. Av de upplysningar som utskottet inhämtat framgår att det är ganska problematiskt att satsa på turistnäringen och tro att man kan bygga upp en effektiv regionalpolitik enbart omkring den. Det skulle säkert inte lyckas. Men det är intressant att höra en representant för moderata samlingspartiet tala om näringarna på Öland och Gotland. Ett faktum är nämligen att det är det enskilda näringslivet som har svikit på båda dessa öar; samhället har inte haft några möjligheter att stoppa nedläggningen av Ytongfabriken. Och när jag var i Mörbylånga hyste man där också oro för sockerfabriken. Men det är typiskt att när de som hävdar det fria näringslivets intressen stöter på problem, så kommer de till samhället och begär stödåtgärder. Det bevisar ju vad vi så många gånger har framhållit, nämligen att det inte går att avrusta samhället. Vi måste ha ett starkt samhälle. Jag hoppas att herr Schött tar detta som ett memento i sitt fortsatta agerande, när han kritiserar samhällets insatser på olika områden i den politiska debatten. Sedan skall jag bara ta upp ytterligare ett par frågor, och det gör jag med anledning av vad herr Svensson i Malmö sade tidigare. Det var ett anförande som jag tyckte var en uppräkning av alla de slagord vi tidigare hört i denna kammare. Herr Svensson talade om den monopolkapitalistiska koncentrationen, om byråkratins inflytande — där konstaterade han att 80 procent av det arbete som utförs med Länsprogram 1970 är improduktivt — om att det som vi håller på med här i kammaren är ett skådespel för otåliga väljare osv. Herr Svensson sade också att allt vad vi andra säger — jag tar för givet att han undantog sig själv — är en skendebatt, att det kommer att bli en imponerande pratkvarn här i dag och att vi försöker förråda den fria forskningsverksamheten. Men vad som fattades i herr Svenssons anförande var varje tillstymmelse till konkreta förslag om hur man skall lösa den regionala obalans som nu råder. Han talade mycket litet om vad den kommunistiska reservationen innehöll. Det hade faktiskt varit bra för oss som har försökt läsa ut någonting ur den om han t.ex. hade förklarat vad som menas med följande: ”Och stödåtgärdernas finansiering via skattepengarna garanterar att även stödpolitiken tar formen av inkomstöverflyttning från arbete till kapital. Kapitalet förtjänar såväl på avfolkningen som på koncentrationen och stödpolitiken.” Det är alltså en uppräkning av gamla slagord och ingenting annat. Inte heller de borgerliga har kunnat acceptera utskottets skrivning; de har en reservation där de vill stryka ned utskottets betänkande. Vad menar man i den borgerliga reservationen 3 med följande: ”En sådan politik” som vänsterpartiet kommunisterna förordar ”kan inte förenas med den sociala marknadsekonomi, som enligt utskottets mening måste gälla för vårt lands näringsliv?” Man ställer sig ju litet frågande till vad som verkligen menas med detta. Jag tror att man gör sig skyldig till en betydande förenkling av det problem som vi i dag diskuterar, om man bara tar som utgångspunkt att det är det monopolkapitalistiska samhället som är orsaken till koncentrationen inom näringslivet. Har inte den tekniska utvecklingen betytt någonting i detta sammanhang? Det finns mig veterligt inte något land i världen som inte brottas med precis samma problem som vi har här i Sverige, dvs. en koncentration till vissa centra och en avfolkning av landsbygden. På grund av mitt fackliga och politiska engagemang har jag gjort en del resor, bl.a. med tredje avdelningen i statsutskottet. Vi har åkt omkring och studerat hur man i andra länder lyckats lösa dessa problem. Tredje avdelningen har varit i England, i Frankrike, i Sovjet, och som fackföreningsrepresentant har jag varit i Eire. Dessa oerhört skilda samhällssystem har alla haft precis samma problem när det gällt att försöka stoppa tillväxten av storstäderna. I t.ex. Eire har man ju inte sådana avstånd att räkna med som vi har här i Sverige. Trots att landet bara är 20 mil långt har man en koncentration till Dublin, och hela västkusten håller på att avfolkas. I Sovjet upplyste man om att man hoppas kunna begränsa tillväxten av Moskva under den närmaste tioårsperioden till tre procent om året. Och då är det — och det tycker jag är en aspekt som inte får glömmas i detta sammanhang — ett samhälle som har ett oerhört centraliserat styrelseskick. Jag tror att herr Nilsson i Tvärålund, om han vill nå ett ännu bättre resultat, måste acceptera en hårdare centralisering, allt resonemang om decentralisering till trots. I Sovjet kan man nämligen ute i Sibirien från intet bygga upp en stad på 600 000 invånare. Det blir en medelstor stad enligt Sovjets bedömningar. Man anser där att det inte är värt att satsa på mindre städer än sådana med omkring 600 000 invånare. Jag hoppas att vi inte kommer därhän. Sedan vill jag också säga ett par ord om allt tal som här förs från centerpartiets sida om det decentraliserade samhället och ta upp de motioner som berör detta och det man här har sagt. Herr Nilsson i Tvärålund sade att vi för tillfället har för svaga styrningsinstrument för att klara de här situationerna. Vad är det herr Nilsson i Tvärålund vill ha? Han måste väl mena att samhället skall ha en ännu större möjlighet att styra? Hur skall man få ett sådant styrningsinstrument? Är det någonting vi kan lägga på regionerna? Blir det i så fall de svaga regionerna som kommer att klara en aktiv regionalpolitik? Nej, det är väl ganska naturligt att det är de starka kommunerna som kommer att klara sig, medan de svaga får det ännu värre. Jag tycker därför att vi har rätt att kräva ett besked om vem man anser skall förfoga över styrningsinstrumenten för att klara regionalpolitiken. Det är likadant när det gäller hela denna diskussion om befolkningsmässiga garantier. Det län jag representerar har berörts tidigare i debatten. Herr Gustavsson i Alvesta konstaterade att vi är ett utflyttningslän — från seklets början och fram till nu har befolkningen i länet inte ökat ett enda dugg, trots att landets befolkning totalt har ökat med 3 miljoner. Om vi inte hade haft en invandring till Kronobergs län hade vår befolkning säkerligen minskat även under 1960-talet. Hur skall man kunna få befolkningsgarantier? Skall vi besluta att människor, som vill söka sig till en annan ort, inte skall få flytta? Det finns anledning att efterlysa vad som ligger bakom allt detta. Frågan om flyttningen har varit uppe även i andra sammanhang. Herr Nilsson i Tvärålund sade, att företagen, vid flyttning av arbetskraft från svaga regioner i Norrland men även på andra håll skall betala flyttningskostnaderna. Jag tror inte att detta på något sätt skulle hindra inflyttningen till storstadsregionerna. I dag är ju företagen beredda att ta hit folk från Jugoslavien, Grekland och en hel del andra länder för att täcka sitt behov av arbetskraft. Inte skulle dessa företag dra sig för att betala kostnaderna för flyttning från sydöstra Sverige eller från Norrland — detta måste ju ändå bli billigare än att ta in arbetskraft från andra länder. Jag skall ge några upplysningar om hur flyttningsstödet verkat under de två första månaderna i år. Under denna tid fick 1 966 personer i skogslänen starthjälp — den vanligaste formen för flyttningsstöd. Av dessa flyttade 513, dvs. 25 procent, till storstadslänen. Resten fick hjälp för att starta på nytt inom den egna regionen. Stockholm stad och län har haft en bruttoinflyttning på mellan 30 000 och 40 000 personer per år. Av dessa har inte fler än 3 000 å 4 000 per år, dvs. 10 procent, fått starthjälp. Inflyttningen till detta område förhindras alltså inte nämnvärt genom de åtgärder som i detta avseende föreslagits. Låt mig så beröra decentraliseringsdebatten. Fru Jonäng sade i sitt anförande: Vi i centern har en helhetssyn på decentraliseringen och regionalpolitiken. Hurudan är nu fru Jonängs egen helhetssyn på detta område? Fru Jonäng har i detta ärende väckt två motioner. I motionen 1121 talar hon om det decentraliserade samhället, och i motionen 1122 föreslår hon att vi i riksdagen skall debattera hur landstingen bör lokalisera sina sjukhus. Fru Jonäng sade i sitt anförande, att vi här i riksdagen har rättighet att diskutera allting. Det är fullständigt riktigt. Men vad som är intressant i detta sammanhang är den debatt som centern för om det decentraliserade samhället. Även om herr Nilsson i Tvärålund inte sade mycket om detta och det inte finns någon reservation på denna motion, .vill jag ändå ställa en fråga. Menar verkligen de centerpartistiska motionärerna att kommunalmännen i Stockholm och Göteborg inte själva skall få bestämma var sjukhusen skall ligga, utan att riksdagen skall göra det? I det särskilda yttrande som är avgivet med anledning av denna motion sägs det att landstingen bör beakta de framförda synpunkterna ”så att sjukvårdens medicinska, sociala och miljömässiga krav tillgodoses”. Nog skulle jag reagera för en sådan skrivning om jag vore landstingsman. Tillgodoser verkligen inte landstingsledamöterna i detta land de medicinska, sociala och miljömässiga kraven när de placerar ut sina sjukhus? Jag tycker att det är en oerhörd kritik mot landstingsledamöterna. uttryckte sig på så sätt att hans uppfattning om detta var att kommunerna och regionerna inte hade råd med en outbyggd Vindelälv men att landet i sin helhet hade råd med det. I dessa motioner tar man upp väg 363. Den ligger ganska långt ned på den lista som länsmyndigheterna har satt upp när det gäller vilka vägar som skall utbyggas. Men det är klart: Närdemokrati och decentralisering har ju ingen betydelse i detta sammanhang, utan här skall Sveriges riksdag besluta vilka vägar som skall byggas ut. Länsmyndigheterna har ingenting att säga till om, och dem skall vi lämna åt sidan i detta sammanhang! Hur är det då? Skall människorna i bygderna besluta och bestämma? Herr Nilsson i Östersund har redan tagit upp inställningen till en utbyggnad av Vindelälven när det gäller kraftverk och dylikt. Jag skall inte beröra det. Men här har man detta dilemma: Skall vi ha starkare styrningsinstrument från samhällets sida? Vem skall ha dessa styrningsinstrument? Skall människorna ute i regionerna bestämma vilka vägar som skall byggas ut och om Vindelälven skall byggas ut, eller är det Sveriges riksdag som skall göra det? Det är frågor som måste besvaras, om man här skall kunna tala om en helhetssyn när det gäller decentralisering och regionalpolitik i detta sammanhang. Jag skall även säga någonting till fru Jonäng, som tog upp människornas förslitning, de stressfenomen vi har och hur dåligt det är i storstäderna. Jag tror att vi ofta glömmer bort att människorna var förslitna och stressade även förr i världen. Men på den tiden måste människorna ofta arbeta tills de stupade. Det gav inget utslag i sjukstatistik eller på något annat sätt. Men tack vare sociallagstiftningen har människorna i dag möjlighet att försöka bli bra, att ta fritt från sitt jobb och inte behöva bli utslitna. Sådana där klyschor tycker jag att vi skulle kunna rensa ut. Det har även fru Hörnlund tidigare tagit upp. Herr Gustavsson i Alvesta har haft en interpellationsdebatt, som jag för min del är tacksam för. Han utgick från de delar av Kronobergs län som jag själv tillhör. Men däremot är det verkligt oroande att det är andra gången herr Gustavsson i Alvesta skriver under en motion — i detta fall nr 1125 — där man slår fast att de goda utvecklingsmöjligheterna finns kring Markaryd, Ljungby, Älmhult, Alvesta och Växjö. Litet längre ner i samma motion sägs att en jämnare regional balans i södra Sverige till förmån för Kronobergs län bör kunna gynna de svaga kommunblocken i länet. Det är en svag tröst för oss som är därifrån att man anser att orterna Tingsryd, Lessebo, Lenhovda, Åseda och vad de heter inte har någon framtid och inte några goda utvecklingsmöjligheter utan skall vara satta på undantag. Till slut vill jag bara säga några ord till herr Oskarson, som talar om en tioårig utvecklingsplan för Norrland med lokal förankring. Det är ju vad som står i Länsplan 1970. Men själv uttalar jag den förhoppningen att man varken i Norrland eller någon annanstans spikar fast tioåriga planer. Jag tror inte att någon är redo att med säkerhet se så långt fram i tiden. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är med en viss tvekan man tar till orda omedelbart efter ett anförande som hållits på så hög nivå och så fritt från allt vad klyschor heter. Jag ser mig emellertid nödsakad att säga några ord. Herr Fagerlund inledde sitt anförande med en missuppfattning. Han sade att jag inte hade något yrkande. Tvärtom avslutade jag mitt anförande med att yrka bifall till min motion. Sedan utlät sig herr Fagerlund om turismens betydelse och ansåg att den inte var så stor. Låt mig då nämna att en utredning för Ölands del visar att turismen år 1968 gav ölänningarna en inkomst på 60 miljoner. Detta är något som vi inte föraktar nere i den landsändan. Om man över huvud taget har herr Fagerlunds negativa inställning till turismen anser jag att det borde ha kommit till uttryck i utskottets betänkande, så att man inte vilseför oss genom vackert tal om att en utredning pågår som nog skall komma med bra förslag. Vidare tycker jag inte att man bör ta så lätt på problemen som gäller Öland och Gotland. Jag tillät mig beröra den aktuella situationen vid Ytongfabriken på södra Öland och måste uppriktigt beklaga att inte de arbetarrepresentanter som deltog i uppvaktningen här för några dagar sedan var närvarande i kammaren och kunde lyssna till herr Fagerlund. Utfallet mot den fria företagsamheten skall jag inte bemöta på annat sätt än genom att säga att jag uppfattar det som en fortsättning på något förstamajtal som herr Fagerlund kanske har hållit ute i bygderna. För min del har jag den uppfattningen att situationen är så allvarlig att det fordras ett gott samarbete mellan det allmänna och det fria näringslivet för att vi skall kunna komma till rätta med de utomordentligt svåra problem som vi har att brottas med. Dess bättre visade statsrådet Holmqvist vid vår uppvaktning en helt annan förståelse för dessa problem, och jag får väl trösta mig med att statsrådet Holmqvist ännu så länge har mer att säga till om än herr Fagerlund.
Fru talman! Utskottets vice ordförande herr Fagerlund har ställt vissa frågor till oss centerreservanter. Han vill bl.a. veta vad vi menar med ett decentraliserat samhälle. Tidigare här i debatten har jag förklarat det för herr Nilsson i Östersund, och han var nöjd med mitt besked. Jag skall förklara det även för herr Fagerlund. Med ett decentraliserat samhälle menar vi ett samhälle som är inriktat på att trygga en viss angiven regional balans i fråga om ekonomisk, social och kulturell standard. Det gäller också att tillförsäkra varje region sysselsättningsmöjligheter, bostäder, skolor, vårdresurser och annan service i den omfattning som behövs. Utskottets vice ordförande säger att vi i centern är emot att folk flyttar. Får jag svara att vi inte är emot att folk flyttar; det är inte alls frågan om det. Men, herr Fagerlund, det är en annan sak om flyttningsbilarna alltid kör åt ett och samma håll. Den politiken, som hittills har förts, kan vi i Norrland inte godta. Vi menar att folk skall kunna flytta åt bägge hållen, och det är därför vi kräver en befolknings mässig målsättning som innebär att man kan säkerställa förutsättningarna att erbjuda tillfredsställande levnadsförhållanden och samhällsservice för den befolkning som stannar kvar. Det finns minimital i det avseendet också norröver.
Fru talman! Herr Fagerlund anser att det inte går att planera regionalpolitiken för så lång tid som tio år. Jag skall gärna hålla med herr Fagerlund om att det kan vara besvärligt på många sätt. Vi har tagit upp detta mot bakgrunden av den problematik som förekommer inom många områden i Norrland, nämligen att ungdomarna flyttar. Som jag tidigare här har talat om försvinner ungdomarna från dessa områden på grund av att de inte får det arbete de vill ha och inte heller den utbildning som de eftersträvar. Herr Fagerlund, om man skall försöka vända en sådan utveckling måste man se problemen på lång sikt. Det är detta vi har velat säga med vår motion och även med vår reservation. Det är klart att man sedan kan diskutera att vi stannat vid 10 år. Tidsperioden är dock inte det väsentliga i vår viljeinriktning, men om man skall kunna komma till rätta med problemen och verkligen göra någonting som verkar för framtiden, måste man försöka att se långsiktigt. Det är detta vi har försökt framföra med vårt krav på en 10-årig framtidsplanering.
Fru talman! Till herr Schött vill jag säga att jag alls inte är negativ till en industrilokalisering på Öland. Om jag skulle fortsätta det förstamajtal jag höll där nere, skulle det bli precis vad jag här sade: Det måste vara det starka samhället som träder till för att klara de problem som uppstår när det fria näringslivet sviker i en bygd. Där måste samhällets resurser hjälpande träda till. Det står jag för. Det är en fortsättning på mitt förstamajtal. Jag undrar om herr Schött kan ge en fortsättning på sina tal när han i dag vädjar till samhället att ta hand om detta med hjälp av samhälleliga resurser? Går det att göra en forsättning när han i valrörelse efter valrörelse åker omkring i hela landet och talar om att samhället är för starkt och att skatterna är för höga? Han kan inte hålla en fortsättning på talen, men jag kan fortsätta med mina tal därför att jag har en ideologisk bakgrund som stöder det starka samhället. Av herr Stridsman har jag nu fått en förklaring till vad centerpartiet menar med ett decentraliserat samhälle, med att det skall finnas en viss standard etc. Men man måste ha en linje. Man kan väl inte tala om att vi har för svaga styrningsmedel samtidigt som man säger att vi har ett decentraliserat samhälle. Jag ställde frågan: Vilken skall ha de starkare styrningsmedlen? Om det är regionerna som skall ha dem, då är jag rädd för att de starkare regionerna tar överhand. Eller är det den centrala statsmakten som skall förfoga över de starkare styrningsmedlen för att vi skall kunna klara upp de problem som föreligger? Vi är ju fullständigt överens, herr Stridsman, om att Norrland har problem. Vem skall ha styrningsmedlen? Kan man själv klara saken uppe i Norrland? Eller måste vi inte gå in med en centraliserad styrning för att lösa Norrlands problem? Det är detta jag efterlyste i mitt anförande.
Fru talman! Jag reagerar bestämt mot uttrycket ”när det fria näringslivet sviker”. Man kan inte begära — såvitt jag förstår begär inte heller statsrådet Holmqvist det — att ett företag skall fortsätta driften, när ledningen i förväg vet att det innebär miljonförluster. Vad jag efterlyser här är ett samarbete mellan näringsliv och samhälle. Men jag tror inte att vi skall uppta kammarens tid mera med denna diskussion. Det är väl lämpligare att herr Fagerlund och jag träffas på Öland och fortsätter diskussionen där.
Fru talman! Om vi skall få en effektiv regionalpolitik i det här landet, måste vi givetvis ha ett centralt beslut om målsättningen, herr Fagerlund. Sedan detta centrala beslut fattats skall fortsättningen överlåtas på det regionala planet för en decentralistisk beslutsprocess. Denna möjlighet föreligger inte i dag då vi inte har en verklig länsdemokrati. Så enkelt är det. Men man måste givetvis först ha en på central nivå fattad målangivelse. Läs våra reservationer nr 1 och 5. Det är just en målsättning vi efterlyser, vilket även framgår av reservationen 7.
Fru talman! Det är ingen som fordrar att man skall driva företag med miljonförluster. Men kanske man skulle ha kunnat sätta in något av de vinster som tidigare gjorts för att starta nya företag. Kanske man kunde ha planerat något längre än enbart till ett beslut om nedläggning. Jag konstaterar fortfarande att det här blir samhället som får träda till. Jag noterar med tacksamhet när herr Stridsman säger att vi skall ha centrala beslut som bestämmer detta.

Fru talman! I dagens regionalpolitiska debatt har ämnena som sig bör växlat från de stora grundläggande linjerna till mera lokala förhållanden. Jag avser att ta upp några frågor i anslutning till den utredningsverksamhet som ligger i botten på regionalpolitiken, som har förorsakats av den och som väl kommer att fortsätta. Såväl inrikesdepartementet som finansdepartementet har gjort stora ansträngningar, och vi har fått reda på vad olika utredningar har kommit fram till. Det har varit vetenskapliga utredningar utan politisk accent, och man har därför kunnat dra egna slutsater av materialet. Det är väl bara det att tiden börjar närma sig för att dra slutsatserna, och det är kanske det många av oss hesiterar inför, inte bara regeringen utan även de politiska partierna. En av dessa vetenskapare som har varit med och utrett åt ERU — expertgruppen för regionala utredningar — sade att nu har jag gjort så mycket jag kan, nu gäller det för politikerna att fatta beslut. Det gäller alltså att använda detta material, inte bara samla det för dess egen skull. Det har varit inventeringar i stor utsträckning, man vill för framtiden dra lärdomar av vad som har förevarit.

Jag får nog som helhetsomdöme säga att det var en björntjänst åt många kommuner, i varje fall åt de kommuner som inte antecknades som framgångsrika. Det var ju också fel att kalla det för en planering, för det var en prognos, och en mycket bristfällig sådan, byggd på opåverkade förhållanden, Det har jag sagt tidigare från denna talarstol och från f. d. andra kammarens talarstol. Länsplanering 1967 är också flera gånger kritiserad av inrikesdepartementets egen expertgrupp. Man skall inte sätta ramvärden på befolkningen, utan det gäller att kombinera det med en rimlig sysselsättning i orten. I sällskapet Riksdagsmän och forskare, RIFO, som många av oss tillhör, förde en grupp häromdagen en diskussion, och en av forskarna beskyllde oss riksdagsmän för att ha bestämt att det skall vara så som Länsplanering 1967 har sagt i sin prognos. Jag värjde mig mot det där och nämnde hur det hela har gått till. Det var alltså en prognosverksamhet som igångsattes på grund av ett riksdagsbeslut år 1964 när lokaliseringspolitiken började. Där sades att vi skall utreda frågorna om hur man med lokaliseringshjälpmedel av olika slag skall kunna få regional balans och allt annat som det har talats om här i dag. Det tekniska utförandet, grundsatserna för det hela var med denna bristfälliga målsättning en helt intern sak för vederbörande departement. En redogörelse för Länsplanering 1967 lades fram för riksdagen år 1969 — jag tror det var i statsverkspropositionen — som en sista åtgärd av den dåvarande inrikesministern Rune Johansson innan han avgick. Den rönte inte någon större uppmärksamhet. Man diskuterade regionalpolitik också då och sade bl.a. att vi skall fortsätta med program för hur vi skall göra. Man hade redan då kommit på att det också behövdes en planering. Länsplanering 1967 lades alltså till handlingarna av vederbörande utskott och av riksdagen. För den skull har inte riksdagen ställt sig bakom varenda siffra i den. Denne forskare, som säkert inte är ensam om det, har alltså för sig att riksdagen har bestämt att så skall det se ut i Sverige, med negativ befolkningsutveckling i hälften av kommunerna m.m. Den ligger till grund för Stockholms regionplan — upp emot 2 miljoner människor skall det bli enligt Länsplanering 1967, påstår denna forskare, och därför måste man planera för det. Det är litet dystert att man utnyttjar materialet på det sättet och att man har fått uppfattningen att detta är något som riksdagen har slagit fast som mål för utvecklingen. Nu har vi fått en del analyser av material. Det är material som långtidsutredningen har lagt fram. Man har gått igenom den kommunala ekonomiska långtidsplaneringen, KELP, som har pågått försöksvis i flera år i mindre skala men som nu kommer att bli mera heltäckande, och verkligen gjort en del analyser också. Enligt den utredningen är det oroande tendenser i alla slag av kommuner. Vi vet ju nu hur det står till med skattetrycket i kommunerna och den väntade ökningen av det. Jag vill bara ta fram några exempel på vad man kommit till. Jag tycker att man bör ta upp de här frågorna, ty de måste ligga till grund för de åtgärder som skall vidtas och de förändringar i medlen som vi också behöver vidta. Kostnadsstegringen i kommunerna höll jämn takt med skattekraftens tillväxt fram till 1968, men därefter har kostnaderna stigit hastigt. Man räknar med att de skall bli något lägre längre fram på 1970-talet. Det beror bl.a. på en viss uppbromsning i investeringsverksamheten, som man dock säger kan vara missvisande av olika orsaker. Jag kanske kommer att nämna det senare. Särskilt ogynnsamt kommer det i varje fall att bli i avfolkningskommunerna. Man har sorterat kommunerna i olika grupper, efter storlek, efter sysselsättningstyp osv. och dragit en del slutsatser av det. Man har kommit till att de lägsta kostnaderna per invånare har kommuner som står stilla eller ökar svagt. De näst högsta kostnaderna visar de kommuner som går starkt framåt. De största kostnaderna har kommuner med vikande befolkningsunderlag. Man har alltså en apparat uppbyggd för en viss befolkning och den viker undan, och då kan kommunen inte klara de utgifter som den åtagit sig. Räntekostnaderna har blivit en faktor att räkna med under senare år. De fördubblades under perioden 1965—1970. Nu väntar man en viss avmattning, men det är inte beroende på planering, utan det beror på att man har svårare att låna pengar. Man har fått lov att inskränka sina investeringsansträngningar. Här visar det sig att kommunstorleken inverkar — om man nu kan använda medeltal på det sättet. I kommuner med mindre än 5 000 invånare är räntekostnaderna ungefär 140 kronor per invånare. För kommuner med mer än 50 000 invånare är motsvarande siffra 240 kronor. Vid bedömningen av dessa siffror bör man givetvis ta hänsyn till att de mindre kommunerna mot betalning får en viss service av de större eftersom de får utnyttja deras gymnasieskolor m.m., så det blir en viss utjämning. Man måste naturligtvis analysera detta siffermaterial noggrant och inte godta det utan vidare. Kapitalbildningen, det kommunala sparandet, ökade ganska hyggligt fram till 1966. Från 1969 visar sparandet en lägre ökning än skattekraften. För att komma upp i en kapitalbildning som motsvarar skattekraften måste man höja det kommunala skatteuttaget med närmare 1 krona eller också göra motsvarande begränsningar i kostnaderna. Vi vet emellertid att detta inte är lätt att genomföra. Kapitalbildningen ökar också med kommunstorleken. I kommuner med mindre än 5 000 invånare är kapitalbildningen 380 kronor per invånare enligt den tabell som är visad, och i kommuner med över 50 000 invånare är kapitalbildningen 600 kronor per invånare. Men går man in i detalj visar det sig att det är mycket ojämna resultat.

Det är väl tveksamt om man har utgått från riktiga siffror, men det måste man naturligtvis undersöka vidare. Ja, jag skall inte gå igenom några ytterligare siffror, men jag vill säga att man på detta sätt kan analysera situationen och avgöra var möjligheterna finns. Man belyser också osäkerheterna i siffrorna. Man har haft kort tid till sitt förfogande för att göra beräkningarna. Man har vidare haft oturen att komma mitt i en stor kommunsammanläggning, varvid antalet kommuner minskades till hälften och de gamla kommunerna inte riktigt visste för vilken kommun man skulle göra beräkningarna. En del av de små kommunerna ställde strängt taget inga anspråk på framtiden, medan andra har tagit i ordentligt för att visa att de skall vara med också då. Man måste också varna för medeltalsberäkningar med hänsyn till att det är stor spridning på uppgifterna. Långtidsutredningen har utnyttjat detta material och analyserar befolkningsutvecklingen. Den säger liksom många gjort förut att vi under 1970-talet måste uppmärksamma glesbygdsproblemen. Men man framhåller också att mycket talar för att de största regionala problemen under 1970-talet blir utflyttningen från de mindre och medelstora orterna, särskilt de med ensidigt näringsliv. Där har vi alltså en varning från långtidsutredningen. Det gäller för oss att inte vänta för länge med att bygga upp beredskapen för detta. Vi vet att det av allt att döma blir såsom långtidsutredningen och andra tidigare varnat för om inga motåtgärder vidtas. Samtidigt säger långtidsutredningen att det här finns en konfliktsituation, eftersom en hög tillväxttakt för landets totala produktion kanske strider mot det regionala målet beträffande balansen inom landet. Det finns exempel härpå, t.ex. beträffande rörligheten hos kapital och arbetskraft, som på många orter inte står i överensstämmelse med tillväxten. Där manar man i stället till centralisering. Det kan naturligtvis förekomma en uppdelning som kan vara rationell av företag och verksamheter över huvud taget, där en del av verksamheten kan vara lokaliserad i anslutning till naturtillgångarna. Vi kan t.ex. inte flytta på Lapplandsgruvorna, men vi kan däremot sälja malm från Stockholm eller från någon annan ort. Där står hela tiden frågan om man skall ha verksamheten på ett ställe eller skall dela upp den. Det är något som vi skall diskutera senare under våren. Långtidsutredningen säger att man för en god tillväxtmiljö måste försöka åstadkomma en differentierad företagsstruktur på den ort det gäller, att det måste finnas valmöjligheter för arbetskraften, att det måste finnas förutsättningar för kulturellt utbyte och att detta måste finnas inom rimligt avstånd. De tre första villkoren uppfylls i storstadsområdena men det sista — rimligt avstånd — hittar man inte där, och i det avseendet har om inte glesbygden så i varje fall andra orter än storstadsområdena sin möjlighet att konkurrera. När 1969 års riksdag antog det regionalpolitiska programmet — det hette ju tidigare lokaliseringspolitik — höll man fram vissa medel som skulle föra ut denna politik i praktiken. De delades upp i tre kategorier. Det gällde påverkan av företagssektorns lokaliseringsval genom s.k. infrastrukturella medel av olika slag, dvs. att samhället tillhandahöll tomt, vatten, järnväg och annat som man behövde för att etablera sitt företag. Det gällde vidare hushållssektorn, där man möter motsvarande samhällsfrågor, fastän det kanske är större betoning på bostäder, skolor, utbildning och sådant. Sedan var det frågan om den statliga sektorn, den enda som staten i vårt samhällsskick har makten att ensam fördela. Jag kommer här in på det som har diskuterats flera gånger, nämligen det decentraliserade samhället. Utan att föregripa den debatt som skall föras om någon vecka om utlokalisering av centrala verk vill jag säga att förslaget om utflyttning borde ha föregåtts av ett verkligt allvarligt försök att delegera beslutsbefogenheter till andra orter än Stockholm. Vi har ju i det här landet väl utvecklade regionala statsorgan, och vi har landstingen. Bägge sorternas organ är beredda att ta hand om en hel del av det beslutsfattande som nu sker centralt. I samband med förslaget om utlokalisering av centrala verk har den meningen framkommit att verken inte vill flytta sina centrala delar, medan de däremot är villiga att flytta andra delar och delegera vissa funktioner. Den möjligheten har inte använts tillräckligt, tycker jag. Det är klart att även i ett decentraliserat samhälle måste det finnas någon som centralt beslutar och centralt fördelar vissa tillgångar och befogenheter, och detta hör ihop med regeringsverksamheten i huvudstaden. Jag tror att man här har missat en del av det man sade förra året att man skulle göra, nämligen flytta ut lämpliga statsbefogenheter. Jag vill till slut nämna något om kommunindelningsreformen. Den motiverades ju med att kommunerna skulle kunna bättre vårda sina angelägenheter. På 20 år har kommunernas antal minskat från 2 500 till 270, som det blir 1974. Det borde ge resultat i en starkare självstyrelse och också ansvar för hur utvecklingen skall gå i kommunerna. Regionalpolitiken bör utformas så att kommunernas självstyrelse får spelrum. Olika statsorgan bedriver väldigt mycket frågesport, vilket gör att kommunerna misstänker att avsikten är att dirigera dem mera än vad som kan vara riktigt att göra. De kommer kanske till resultatet att det inte är lönt för dem att själva hålla på med någon verksamhet. Skall vi leva upp till det beslut som fattades om den nya kommunindelningen, så skall vi också satsa på det och lämna initiativkraft till kommunerna. Statsrådet Holmqvist sade tidigare i dag att man inte kan hålla benhårt på att alla kommuner skall klara sig. Jag tror inte heller att det finns någon möjlighet till det, men ambitionen måste väl vara den, när vi har — och nu i slutomgången med tvång — skapat dessa kommuner, att vi skall hjälpa dem till ett liv, om inte i solen så åtminstone inte i skuggan.

Fru talman! Röntgen är en diagnostisk disciplin som är en integrerad del av totalsjukvården. För att sjukvården skall kunna fungera är det nödvändigt att det på röntgensidan finns tillräcklig kapacitet. I dag är väntetiderna ofta mycket långa, vilket kan få svåra följder för de patienter som i väntan på röntgenundersökning inte kan få en adekvat behandling. Antalet obesatta tjänster på röntgensidan ökade under perioden 1 april—-1 oktober 1970 från 55 till 83. Det innebär att var sjätte röntgenläkartjänst var obesatt i oktober förra året. Situationen i dag torde vara ännu värre. Inom läkarutbildningen har röntgendisciplinen en i förhållande till andra specialområden eftersatt ställning. Detta har lett till att allt färre av de blivande läkarna ägnar sig åt röntgen. Man kan alltså inte vänta sig att situationen på röntgensidan kommer att förbättras i takt med den ökade utbildningskapaciteten på läkarsidan. Situationen är redan i dag ohållbar, och vidtas inte åtgärder för att få tillräckligt antal röntgenläkare kommer det att ha allvarliga konsekvenser för hela sjukvårdssektorn. Med hänvisning till det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr socialministern få ställa följande fråga:

Herr talman! Regionpolitikens utformning är naturligtvis en mycket viktig fråga. Det gäller att så rättvist som möjligt få till stånd en fördelning av landets resurser på de olika regionerna. Det gäller också att om möjligt få balans mellan de olika regionerna — det bör vara ett givet mål, Antalet motioner och talare i debatten i dag visar vilken vikt man tillmäter den här frågan. I de olika motionerna har det ställts varierande krav; en del har varit ganska långtgående och en del kanske mindre långtgående. Men när man tittar på motionerna får man en känsla av att många har försökt att tillfredsställa alla möjliga krav och önskemål. Det märkliga är att oppositionen i många fall har direkt motsatta krav och önskemål. Centerpartiet exempelvis begär att få flyttningsbidrag generellt vid flyttning från Stockholmsregionen. Därmed vill man öka konkurrensen i de sysselsättningssvaga regionerna, vilket måste betraktas som ganska märkligt — man måste väl ändå ordna arbete åt dem som bor i dessa sysselsättningssvaga regioner. Moderaterna vill öka det flyttningsstöd som nu utgår; det är alltså tvärtemot vad centerpartiet önskar. Moderata samlingspartiet har i ett annat fall verkligen gjort en helgardering; det gäller stödet till turistanläggningarna och turistnäringen. För det första vill man få till stånd en utbyggnad av detta stöd, för det andra har man helgarderat så till vida att man begärt att om turistnäringen inte skulle gå ihop skall Sträng betala fiolerna. Sedan, förmodar jag, är det meningen att Staffan Burenstam Linder skall komma och tala om hur dåligt staten sköter de här sakerna, Då har man som sagt verkligen gjort en helgardering från det partiets sida. I likhet med flera andra talare vill jag också påtala den dåliga konkretiseringen av önskemålen, Det förekommer många svävande formuleringar, och det är kanske centerpartiet som är värst i det fallet. Herr Stridsman försökte förklara för herr Fagerlund vad som menades med ett decentraliserat samhälle. Jag skulle för min del vilja fråga herr Stridsman, som ju är inne i kammaren, vad man i centerpartiet menar med uttrycken ”så långt som möjligt”, ”en viss regional balans”, ”i all möjlig utsträckning”, ”en tillfredsställande service” etc. etc. De går ständigt igen i centerpartiets motioner här. Kanske tänker man sig att det är regeringen som skall avgöra vad som är möjligt, var en viss regional balans skall ligga någonstans, var den möjliga utsträckningen kan finnas osv. Jag tycker i och för sig att det är förnuftigt om det är vad man avser med det hela, för det är så det har fungerat. Men när vi sedan ser hur centerpartiet ställt sina krav och samtidigt låtit bli att tala om var man skall ta resurserna blir vi kanske litet förvånade. Man glider undan det ekonomiska ansvaret med en liten passus i ett särskilt yttrande. Det är det enda som sägs om finansieringsfrågorna i samband med de omfattande krav som har ställts. Det förhåller sig på det sättet att man tidigare har försökt att tillfredsställa önskemålen i de här frågorna så långt som resurserna tillåtit. Här är mycket på gång i utredningsväg — det har redan pekats på — det är bl.a. genomförandet av Länsplanering 1967 som man bygger vidare på. Vi har Länsprogram 1970, vi har KELP-programmen =— jag tror att det var utomordentligt betydelsefullt att man fick lägga upp ramarna på det sättet — vi har den fysiska riksplaneringen som beräknas vara klar till hösten, vi har utbildningens decentralisering, som U 68 har i uppgift att komma med förslag om. Här har också pekats på förslaget om utflyttning av statliga verk, som behandlats i inrikesutskottet och snart kommer upp i kammaren, Det är alltså flera utredningar, beredningar och expertgrupper som arbetar, och de kommer snart med sina förslag, varför det naturligtvis måste vara förnuftigt att vänta med att ta ställning tills dessa utredningar osv, har kommit fram med sina betänkanden. Jag vill emellertid peka på ett par saker i sammanhanget. Först vill jag påminna om att för bara några år sedan var det egentligen ingen som talade om att någonting skulle lokaliseras till Norrland.

I landet i övrigt går det kanske många gånger avsevärt lättare att klara problemen med förhållandevis små medel, Det är en av de synpunkter jag har i detta sammanhang. Den borgerliga oppositionen har väckt ett trettiotal motioner i denna fråga. Det märkliga är emellertid att inte en enda av motionerna har tagit upp det privata näringslivets ansvar för sysselsättningen. Herr Fagerlund kom upp i talarstolen före pausen och gick också in på den här frågan. Det är möjligen någon som fragmentariskt och helt ofarligt har berört den problematik som det privata näringslivet ändå innebär och det ansvar som det måste ha i detta sammanhang. Det har hela tiden sagts att staten skall klara av lokaliseringspolitiken och regionpolitiken, den stat som man från borgerlig sida i andra sammanhang helt förnekar, som man inte vill ge tillräckliga resurser för att lösa problemen och som man ofta ondgör sig över på olika sätt. Jag skulle vilja fråga de borgerliga representanterna hur man har tänkt sig att klara den här problematiken egentligen, när man endast pekar på att staten skall klara problemen men samtidigt inte vill ge staten de resurser som erfordras, Man glider helt förbi det privata näringslivet. Har man glömt att 90—95 procent av landets näringsliv är privatstyrt, att det där är fråga om privat egendom? Utflyttningen av ett antal statliga verk och viss annan verksamhet löser självfallet inga problem för vare sig Norrland eller sydöstra Sverige. Det måste till annan sysselsättning. Det är inte nog att flytta ut service till dessa orter, utan det behövs också sysselsättning, och självfallet måste servicen placeras där det finns människor som kan tillgodogöra sig den, Givetvis har det kommit fram en del förnuftiga resonemang i flera av motionerna. Många av de yrkanden som gjorts har redan blivit tillgodosedda, och andra kommer säkert att beaktas av utredningar och vid utformningen av den regionplan som vi skall få till livs nästa år. Vi vet att vi har stora problem i Norrland, som jag nämnt förut, men här har också pekats på att bl.a. sydöstra Sverige har betydande problem. Jag har vid något tillfälle sagt att man har ett utomordentligt lågt löneläge i sydöstra Sverige. Det är, frånsett Gotland, lägst i landet för Kalmar län. Herr Hallgren sade att skillnaden mellan Kalmar län och Stockholm skulle vara 3 kronor. Nu har han inte satt sig in i siffrorna så väl, eller också har han annat material än jag. Jag har fått fram att skillnaden skall vara 2:72. Men det är ändå mycket, och jag pekar kanske hellre på riksgenomsnittet i detta fall. Det har skett en ökning i absoluta tal av skillnaden mellan riksgenomsnittet för industriarbetare och genomsnittet för industriarbetarna i sydöstra Sverige. Jag har gjort en beräkning som visar att industriarbetarna i Kalmar län förlorar mellan 70 och 87 miljoner kronor per år i förhållande till riksgenomsnittet. Detta beror alltså på det låga löneläget i denna del av landet. Man skulle naturligtvis kunna säga att löneläget för industriarbetarna är en facklig fråga. Men så enkelt är inte problemet. Att komma till rätta med det genom fackliga åtgärder torde vara nästan omöjligt. Det måste till andra, politiska åtgärder för att få till stånd en större ekonomisk aktivitet över huvud taget i den del av landet som jag här har pekat på — Kalmar län, Gotland och delar av östra Blekinge.

Vi har en låg skattekraft, som ligger 21 procent under riksgenomsnittet, medan vi har en utdebitering som ligger 7 procent över riksgenomsnittet. Vi har alltså låg skattekraft men hög utdebitering, Det gjordes prisundersökningar för några år sedan som visade att exempelvis Gotland har en prisnivå som ligger över Stockholmsområdets, och Kalmar län ligger också förhållandevis högt. Servicesektorn är dåligt representerad i Kalmar län och ligger där ungefär 10 procentenheter under riksgenomsnittet. Kommunikationerna är inte heller vad de borde vara, och det finns stora brister i framför allt den högre undervisningen. Det har gjorts undersökningar som visar att exempelvis intagningen till socialhögskolorna är lägst för Kalmar län om man ser till landet över huvud taget. Det här är alltså problem som vi måste försöka komma till rätta med i den regionpolitik som skall utformas. Av den anledningen har jag också tagit upp detta i en motion, nr 1133. Herr Hallgren tyckte att den motionen var så bra att han också borde intressera sig för den, och det kan ju i och för sig vara värdefullt. Han påstod att jag inte skulle ha haft något yrkande i utskottet. Nu är det, som alla kan se av utskottsbetänkandet, så att jag inte suttit på den här frågan, och jag har följaktligen inte haft möjlighet att yrka någonting. Jag tror emellertid att det kan vara bra för herr Hallgren att ta del av de här problemen, Jag hoppas att välviljan håller i sig till dess att det näringspolitiska programmet läggs fram. Men att ta andras motioner för att göra reservationer på visar den vilsenhet och oförmåga som för närvarande finns inom det kommunistiska partiet. Här har förut sagts: Varför inte skriva en egen motion? Om det brister därvidlag kan ju herr Hallgren be mig, så skall jag gärna skriva en motion någon annan gång. Jag tycker emellertid det är bra att herr Hallgren intresserar sig för de socialdemokratiska ideerna — det kan säkert behövas. Och skulle det gå längre skall jag gärna stå till tjänst med en inträdesansökan till det socialdemokratiska partiet också. Jag har för min del i utskottet sagt att jag tycker att den skrivning som gjorts av utskottet är utomordentligt stark. Utskottet förutsätter att sydöstra Sveriges problem kommer att bli belysta i länsprogram 1971, och eftersom jag har varit med i det arbetet och vet att de här problemen kommer att tas upp där, så anser jag att den beställningen allaredan är effektuerad. Utskottet har vidare skrivit att resultatet av detta arbete skall beaktas vid utformningen av det riksomfattande regionala handlingsprogram som föreläggs riksdagen 1972. Ja, vad kan mar. mer begära? Jag har begärt att det här skall beaktas vid utformningen av det regionalprogram som det är fråga om, utskottet har alltså nu skrivit att det skall beaktas, och med det har man avstyrkt motionen. I stället för att gå över Kungl. Maj:t har man så att säga givit en direkt anvisning till den beredning som kommer att arbeta med regionprogrammet, och följaktligen har jag ingen anledning att reservera mig. Men det står naturligtvis herr Hallgren fritt att göra det. — Herr Hallgren tyckte att jag nu skulle få möjlighet att rösta på min motion, Ja, den möjligheten hade jag ju haft i alla fall. Jag kan inte underlåta att peka även på vissa andra frågor som kommunisterna har tagit upp. I likhet med herr Fagerlund tycker jag att formuleringen i den kommunistiska reservationen 2 är utomordentligt egendomlig. Man skriver där att kapitalet tjänar såväl på avfolkning som på koncentration och på stödpolitik. Om vi alltså koncentrerar, så tjänar kapitalet, och om vi avfolkar, så tjänar kapitalet. Bedriver vi sedan stödpolitik, så tjänar kapitalet även då. Jag måste som herr Fagerlund fråga: Vad vill man egentligen i det kommunistiska partiet? Det kvittar ju hur vi gör; monopolkapitalet förtjänar ändå, som herr Svensson i Malmö flera gånger förklarade. Det resonemang som herr Svensson i Malmö förde här förut i dag tycker jag var mest svammel och testuggeri om monopolkapitalet samt nog så förvånande i sina patetiska utläggningar. Det som i så fall skulle sättas i stället var möjligen den kommunistiska frälsning som herr Svensson förordar. Men den tror jag inte på — och det gör tydligen inte lla kommunister heller. Fru Marklund tycks t.ex. ha en helt annan uppfattning i dessa frågor. Som jag sade förut har också jag, om än kanske inte lika ingående som herr Svensson i Malmö, haft tillfälle att syssla med Länsprogram 1971. Det måste vara fruktansvärt för herr Svensson att behöva arbeta på ett område, som han uppfattar så utomordentligt negativt som det framgick av hans framställning om verksamheten att han gör. Jag beklagar honom. Själv tycker jag att det har varit utomordentligt intressant att arbeta med Länsprogram 1971, och jag tror också att det kommer att ge resultat i den omfattande regionplanering som skall föreläggas oss nästa år. Herr talman! Utskottet har som sagt skrivit synnerligen positivt om min motion, och därför har jag ingen anledning att yrka någonting annat än vad utskottet gjort. Jag ber sålunda med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar talade om stödet till turismen och om helgardering från moderata samlingspartiets sida, Vad herr Nilsson menade vet jag inte riktigt. Men om han avsåg det särskilda yttrandet nr 3, som herr Nordgren har varit med om att underteckna, så vill jag upplysa herr Nilsson om att det hänför sig till en redan pågående utredning av en sakkunnig på detta område. Det är alltså inte något märkvärdigt att den saken har följts upp. Vidare har Gävleborgs län år 1968 lagt fram en utredning om turism och fritid i länet, och i den redovisas förslag om en långsiktig utvecklingsplanering, där målsättningen är att klarlägga länets förutsättningar som fritidslän. Att representanterna för Gävleborgs län här i riksdagen följer upp denna utredning på länsplanet kan jag inte finna något anmärkningsvärt i. Sedan kom herr Nilsson i Kalmar in på det privata näringslivet, som han givetvis måste passa på att ge ett tjuvnyp så snart han har tillfälle. Han talade i sammanhanget också om den statliga företagsamheten och om de klarlägganden som gjorts av representanter för moderata samlingspartiet när det gäller vissa statliga företag. Jag vet inte om man skall koppla ihop stödet åt turismen i Gävleborgs län och mer eller mindre välskötta statliga företag. Jag har svårt att finna någon logik i det. Logiken där är kanske herr Nilssons egen. Vad vi har begärt när det gäller företagsamheten i Norrland är att man skall vidta åtgärder för att åstadkomma en bättre miljö för näringslivet över huvud taget. Och att en sådan utveckling måste ske i samverkan mellan det stöd som samhället kan ge och de insatser som det enskilda näringslivet har möjligheter att göra är väl självklart. Det går inte att säga att vare sig det ena eller det andra skall klara sig helt självt. Om vi skall åstadkomma ett resultat i den riktning som vi vill — en bättre utveckling för industrin och näringslivet över huvud taget i Norrland — måste vi räkna med samverkan. Är vi inte beredda att acceptera det, tror jag heller inte vi har några förutsättningar att över huvud taget lösa dessa problem med ett positivt resultat.

Herr talman! Till herr Nilsson i Kalmar vill jag säga: Så lätt är det inte att värva medlemmar till socialdemokratiska partiet — även om det skulle behövas i dagens läge. Jag kan inte tänka mig att skriva på någon ansökan så länge ni håller fast vid den blandekonomiska linjen. När ni blir ett socialistiskt parti och verkligen går in för att förändra samhället i socialistisk riktning, då kan vi resonera om det. Men så länge ni för den politik ni för i dag är det helt omöjligt.

— Det är alltså att slingra sig litet grand. Det är väl så att man motionerar för att få PR i den lokala pressen ute i landsorten. Man får givetvis använda vilka metoder man önskar, Vill man motionera och sedan springa ifrån sin motion, kan man göra det. Men då skall man också kunna förklara det när man kommer hem. Säkerligen kommer det att talas om att man gått ifrån motionen. Det är dock fem socialdemokratiska ledamöter som således skrivit denna motion utan att mena allvar och utan att ha den bestämda uppfattningen att de skall slåss för att förslaget skall gå igenom. Men vi hör ju nu att det inte är så allvarligt menat. Sedan tycker jag att det är konstigt att man blir förargad över att någon annan har samma uppfattning som man själv i en viss fråga. Jag tycker att man skall vara glad för det. Man försöker väl övertyga andra om att man har rätt, att förslaget är riktigt och att det förtjänar stöd.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar har det inte lätt. Å ena sidan skall han vara sina väljare till lags och å andra sidan skall han visa ett lämpligt mått av partilojalitet. Med sitt flankangrepp mot kommunisterna vill han dölja att det är lojaliteten som har segrat över hänsynen till väljarna, Jag tycker inte det skulle vara så förskräckligt svårt att förstå vad kommunisterna menar när de kritiserar att den regionala obalansens bägge sidor i båda fallen utnyttjas av det privata kapitalet. Det är väl ändå självklart och uppenbart att om den regionala obalansen åstadkommer ett särskilt lågt löneläge i en viss landsända, så är det till fördel för kapitalet; man kan utnyttja det genom att lägga ett begränsat mått av sina investeringar just där för att begagna sig av den billiga arbetskraften. Å andra sidan kan man kompensera sig i utbyggnadsregionerna, trots de höga lönekostnaderna där, genom att utnyttja den spekulationskonjunktur, den spekulationsatmosfär, som alltid finns i dessa regioner, Jag tycker det är fullständigt klart — det är inte alls så svårt att begripa. Till sist vill jag säga några ord om herr Nilssons förlitan på att hans landsändas intressen självfallet skall beaktas i Länsprogram 1970.

Herr talman! Inte heller jag har kunnat undgå att lägga märke till att partidisciplinen i det stora partiet blivit väldigt hård, när nu motionärer från detta parti hoppar av från sina motioner. Motion nr 1133 uppfattade vi på Kalmarbänken som en mycket bra motion, som fäster uppmärksamheten på hur allvarligt försummat sydöstra Sverige är. Jag är litet förvånad över herr Nilssons i Kalmar anförande, för vad jag förstår har det inte inträffat någonting nytt sedan motionen skrevs. Givetvis hade jag räknat med att vederbörande skulle yrka bifall till sin motion, och jag hade tänkt att rösta för den. Det är en väsentlig skillnad på utskottets skrivning och på skrivningen i motionen och reservation nr 8. För min del kommer jag att rösta för reservation nr 8. Jag anser mig därigenom bäst tillgodose min landsändas intressen,

Herr talman! Först vill jag än en gång säga till herr Oskarson att det är märkligt hur väl moderata samlingspartiet har garderat sig när det gäller turismen. Det är också märkligt att så pass många talare från den borgerliga sidan kan stå upp här och tala om regionpolitik utan att över huvud taget beröra det privata näringslivet, när ju vårt näringsliv ändå till 90 å 95 procent är privatägt. Jag kan hålla med herr Oskarsson om att satsningen i Norrland bör ske genom samarbete, Men kom sedan inte och skrik på det sätt som herr Staffan Burenstam Linder gjort när man försöker få till stånd en statlig verksamhet. Det tycker jag är i hårdaste laget. Herr Hallgren påstår att jag skrivit motionen för att få PR. Det är möjligt att kommunisterna ofta gör så, jag brukar för min del motionera för att nå resultat. Onekligen har jag också i detta fall nått resultat eftersom utskottet skriver att sydöstra Sveriges problem kommer att beaktas vid den regionplanering som skall ske. Därmed har jag ju nått det resultat jag syftade till med motionen, Det svaret kan också till viss del gälla herr Schött. Vidare påstod herr Hallgren att jag var förargad därför att kommunisterna hade samma uppfattning som jag. Nej, det tycker jag tvärtom är bra. Jag tycker att herr Hallgren skall tillägna sig mer av det. Detsamma gäller för övrigt herr Svensson i Malmö. Tyvärr — jag understryker tyvärr — har han kanske litet för lätt att demagogisera. Han går ut här med stora fraser på ett sätt som tyder på att han missbrukar sina kunskaper. Kalmar läns problem kommer att beaktas; utskottet har alltså stött Nr 77 mig i denna fråga. Nu tror herr Svensson i Malmö att jag i fortsättningen inte kommer att vinna gehör för mina strävanden. Emellertid har kommunisterna och även moderata samlingspartiet garanterat att de skall hjälpa till och stötta mig. När förslaget till regionplan föreläggs riksdagen bör detta alltså ha alla förutsättningar att gå hem.
Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå att en ledamot, som motionerar i en fråga och får motionen avstyrkt, finner att han har nått det resultat som han har strävat efter. Det tycker jag är ett egendomligt sätt att se frågan på.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte hur herr Nilsson i Kalmar kan blanda ihop det klarläggande som herr Burenstam Linder har gjort vad gäller dåligt skötta statsföretag och vårt krav på stöd åt turistnäringen i Gävleborgs län, Jag finner inte att det finns något samband mellan dessa båda saker. Vi har talat om stöd åt näringslivet i Norrland och jag har talat om att det måste ske en samverkan mellan det stöd samhället ger och det som kommer från det enskilda näringslivet. Menar då herr Nilsson att allt vad som skall göras i Norrland, när vi bygger upp industricentra och serviceorter, skall ske genom statlig företagsamhet? Då måste jag säga att jag inte kan följa med längre i tankegångarna, Vad vi vill är att ge stöd åt näringslivet och åstadkomma en samverkan mellan statlig företagsamhet och enskild företagsamhet. Det finns ingen anledning att blanda in, som jag förut sade, dåligt skötta statsföretag i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Oskarson säger att han inte kan förstå att det skall råda ett samband mellan Statsföretags verksamhet och den verksamhet som bedrivs inom regionpolitiken, Det är ju rätt märkligt här, där man från borgerligt håll har appellerat till Vindelälven, Vilhelmina och Stekenjokk osv., påtalat alla de löften som eventuellt skulle ha ställts och tagit det som intäkt för att ytterligare någonting skulle göras. När man alltså har gjort så, kommer sedan herr Staffan Burenstam Linder och klassar i den långa interpellationsdebatten ned hela den verksamhet som Statsföretag har försökt bedriva den vägen. Ändå finner inte herr Oskarson något samband i denna verksamhet. Det är rätt märkligt. Herr Schött hade hoppats mycket på min motion och önskade rösta med den, Herr Schött har ju stora möjligheter att rösta med herr Hallgren i den votering som kommer,

Herr talman! Den regionala inriktningsoch utvecklingspolitiken utgör tunga frågor i den aktuella samhällsdebatten. Problemet är hur vi skall kunna utnyttja våra resurser på skilda områden och därmed skapa underlag för ökade resurser till gagn för alla. Men det är framför allt frågor som berör många enskilda människor direkt. Det gäller deras rätt till arbete och utkomst. I det moderna samhället bör man kunna ställa kravet att rätten till arbete också skall kombineras med krav på att sysselsättningen skall kunna ges på den ort och i den miljö som människorna är vana att verka i och där de helst vill ha sin utkomst i framtiden. I detta avseende är obalansen i samhället stor. Det är nödvändigt att göra kraftinsatser för att få en bättre tingens ordning. Jag tror att vi måste se på detta på ett helt nytt sätt och väga in teknikens möjligheter med större tyngd än vi gör för närvarande. Den tekniska utvecklingen har varit snabb och omfattande, och det borde väl vara så att den på ett bättre sätt än hitintills verkligen sätts in i ett sådant sammanhang att man kan skapa ett bättre samhälle för människorna. I stället har tekniken blivit något av en drivfjäder för att skapa det kolossamhälle som nu håller på att växa fram. Teknokraterna med politikerna i beslutsfunktion skapar således en mall som man sedan är tvingad att få människorna att anpassa sig till. Var finns valfriheten och var finns tryggheten? Jag har den uppfattningen att vi kan ge människorna en bra miljö och det bör vi kunna sikta till i vårt framtida samhällsbyggande. Jag vill helt instämma i de principiella synpunkter på regionalpolitiken som tidigare i debatten i dag har framförts av mina partikamrater, herrar Stridsman och Nilsson i Tvärålund. Jag skulle här bara vilja begränsa mig till att ta upp ett par frågor som direkt berör Kopparbergs län. Men först en kort kommentar till anförandet av herr Nilsson i Kalmar.

Herr Nilsson ojar sig över att centern är opreciserad i sina beskrivningar av vad man vill. Men samtidigt gör herr Nilsson den bedömningen i nästa mening att såvitt han har kunnat läsa ut i fråga om centerns uppfattning, kommer det att ställas stora krav på samhället, och det vill inte centern vara med och bidra till. Jag vill för min del säga att vi vill och skall från centern se till att de resurser kommer fram som behövs för att få en utveckling som blir till gagn för människorna i de avseenden vi i dag diskuterar. De två frågor som jag ville speciellt kommentera och som berör Kopparbergs län gäller stödområdets utsträckning och det inre stödområdets omfattning. Utvecklingen i Kopparbergs län har under större delen av 1960-talet och första året av 1970-talet varit synnerligen negativ både Nr 77 beträffande sysselsättningen och befolkningsmässigt. Nettoutflyttningen Onsdagen den har varit stor och uttunningen i glesbygdsområdena har gått så långt att 5 maj 1971 allvarlig risk föreligger att man inte ens kan upprätthålla den minimiser | vice som behövs i dessa områden, En betydlig förstärkning av regional Regional utveckling politiken måste till och den måste komma snart för att man skall kunna vända trenden. Staten får inte heller gå ifrån ansvaret för den del som man har ansvar för och som är elementära saker i fråga om verksamheten — jag tänker på järnvägsdriften och jag tänker på vägväsendet. Oroande krympningar av insatserna på dessa områden är tyvärr ett faktum. När riksdagen förra året behandlade regionalpolitiken, hade vi från Dalarna det bestämda kravet att hela länet borde ingå i stödområdet. Under den tidigare då gångna femårsperioden hade gränsen för stödområdet gått rakt igenom länet med Leksand som södra gränslinje. Denna gränsdragning betydde mycket för den norra länsdelen, och den delen av länet fick gentemot den övriga delen av länet en bättre chans. Men på grund av den totala negativa utvecklingen i länet föreslog utredningsmannen i dessa frågor en utvidgning av stödområdet till att omfatta jämväl Borlänge, Falun och Mockfjärds kommunblock. I propositionen utökades också stödområdet med Säters kommunblock. Detta var i och för sig positivt. Utanför stödområdet lämnades endast fyra kommunblock: Avesta, Hedemora, Ludvika och Smedjebacken. Man tog med regionen Falun-Borlänge, som haft en ganska positiv utveckling, men lämnade utanför de regioner där nedgången varit synnerligen stor. Nettoutflyttningen i Avestaoch Ludvikaregionerna har under perioden 1963-1970 varit över 8 000 personer. Den negativa utvecklingen i dessa områden är säkert i stor utsträckning beroende på den industriella strukturen. Områdena har tung industri och stora företag, Rationaliseringen har betytt att personalbehovet har väsentligt minskat och att man inte har kunnat kompensera detta i form av nya arbetstillfällen. Även den starka förändringen inom jordoch skogsbruket är en faktor som starkt bidragit till de minskade arbetstillfällena, Det behövs stora insatser för att vidareutveckla näringslivet mot en större differentiering. Mot denna bakgrund är det ytterst olyckligt att Avestaoch Ludvikaregionerna skall ligga utanför stödområdet. Kommunalmän från alla partier, icke minst i Avesta och Hedemora, är helt ense om att det är en livsfråga för regionerna att komma med i stödområdet. Detta har icke minst understrukits vid uppvaktningar inför inrikesoch kommunikationsministrarna helt nyligen, Utskottet upprepar vad majoriteten sade förra året, nämligen att det bör vara en flexibel tillämpning av stödet i gränsområdet. Detta är i och för sig bra, men denna möjlighet gäller inte på alla områden, Jag tänker då närmast på transportstödet. Utan tvekan betyder just transportstödet mycket för att lokalisera nya industrier, inte minst till de områden det här är fråga om. I dagarna pågår diskussioner, där transportstödet spelar en mycket stor roll i det sammanhanget. Jag vill också peka på det faktum att när företagen avser att etablera vill de i regel ha god tid för planering. Redan från planeringens början vill man vara ganska säker på hur man skall kunna få kapital till de 159 investeringar som är aktuella. För närvarande har vi också den 25-procentiga investeringsavgiften, som på sitt sätt är ganska betydelsefull när det gäller på vilken sida om stödområdesgränsen man befinner sig. Vi har den uppfattningen att om den nedåtgående trenden för länet skall brytas, och om en meningsfull regionpolitik skall kunna föras, måste hela länet med i stödområdet. Jag ber med dessa ord få yrka bifall till reservationen 10. Därutöver vill jag något kommentera den motion som finns beträffande det inre stödområdet. När riksdagen förra året behandlade frågan om regionalpolitiken, framförde jag i debatten den åsikten att jag ansåg det självklart att Malungs kommun av Kungl. Maj:t skulle prövas bli med i det inre stödområdet. Det skulle ha betytt mycket för näringslivet i den kommunen genom att man finge del av sysselsättningsstödet. Detta har nu inte blivit fallet.

Herr talman! Det har tydligen varit en mycket öm tå som man har trampat på, när man har sagt att det är det privata näringslivet som har svikit Öland och Gotland, Jag behöver bara påminna om vad herr Nilsson i Kalmar har sagt, nämligen att näringslivet till 90 å 95 procent består av privata företag, och då är det väl dessa som har svikit och inga andra. För inte menar väl herr Börjesson i Glömminge — med den ideologiska inställning som han har till statligt företagande — att den statliga företagsamheten skulle kunna klara Gotlands och Ölands problem? Herr Börjesson tog upp sockerproduktionen och sade att det förr fanns en viss kvot. Men det finns ju inte något beslut i riksdagen, mig veterligt, som förbjuder dem som planlägger sockerproduktionen att bedriva den i större omfattning på Öland och Gotland, även om ramarna har tagits bort.

Så ett par ord, herr talman, till herr Boo, som tog upp gränsdragningsproblematiken i Kopparbergs län och talade om att kommunalmännen där, oavsett partifärg, vill ha ändrade gränser, Jag tror för min del att det inte finns någon kommunalman, oavsett partifärg, i det här landet som inte gärna vill ha sin kommun inräknad i stödområdet. Åtminstone vill vi gärna ha det i sydöstra Götaland, så att vi även där får del av transportstödet. Jag tillät mig säga att vi kanske har chansen i och med att Gotland kommer med, Vår landsända blir snart ett gränsområde, och så småningom kanske det också kommer med i stödområdet, vilket jag tycker vore bra.